Herr talman! Jag tror att man utan överdrift kan påstå att socialdemokratin och centern förenar sig i synen på sysselsättningen. Annars hade det aldrig varit fråga om de massiva insatser inom industripolitiken som skett under senare år. Jag tycker Thage Peterson skall erkänna det. Beträffande skogsråvaran och kampanjen vill jag säga: Jag fick inte gehör för två år sedan för mitt förslag redan då att man inom fackföreningsrörelsen, framför allt skogsfacken, bland sina medlemmar och skogsägare skulle starta en sådan kampanj. Jag har nu upprepat denna vädjan och hoppas att Thage Peterson är beredd att medverka i detta sammanhang. Vi är ju klara över att en mycket stor andel av den skogsmark där man inte avverkar i tillräcklig omfattning, ägs av människor som bor i städer och tätorter och som inte har yrken med skogsanknytning. Det är de människorna vi måste få att na solidaritet med skogsbygden och med skogsindustrins folk. Det är där skon klämmer. Spring inte ifrån den frågan, Thage Peterson! Detta är dagens sanning. Beträffande talet om konkurs: Javisst, ekonomiministern var oförsiktig. Det var också t.ex. Carl Lidbom, en icke okänd socialdemokrat. Och ledande fackliga företrädare har också varit det, på det mest häpnadsväck ande sätt, genom att gå ut och tala om konkurs i ett företag där det inte är aktuellt. Men vad jag menar är — och det gäller Thage Peterson — att när socialdemokratin inte tog ställning utan bara sade att konkurs var ett av tre alternativ, då fick skeptikerna vatten på sin kvarn. Jag vet själv från mina överläggningar med internationella banker att det väckte stort uppseende att socialdemokratin — oppositionen —, som ju anses slå vakt om statligt företagsengagemang, intog denna ansvarslösa attityd i den här speciella frågan. Att sedan regeringsdeklarationen, eller presskommunikén, som det var fråga om, utformades så som skedde berodde — och det har jag talat om många gånger — på en önskan att betona att om inte företaget nu anpassar sig inom den ram som är given och som är den sista vi ger av den här karaktären, då är det naturligtvis också i detta sammanhang konkurs som återstår. Jag kan erkänna att jag inte tycker det var speciellt klokt att nämna det i detta sammanhang heller. Men det var för att markera att detta var den sista och avgörande insatsen för att rekonstruera NCB. Beträffande utvecklingsalternativen är det helt felaktigt, som Thage Peterson säger, att de inte är prövade. De har prövats av det ansvariga företaget, nämligen NCB, som ansett sig inte ha resurser att realisera dem. Skall de realiseras måste det bli genom ett nytt företagande. och det har vi lämnat dörren öppen för. Men det får inte belasta NCB:s rörelse. Vad som sker vidare i den frågan måste självfallet bli föremål för lokala initiativ. Sedan frågar Thage Peterson vad vi erbjuder de arbetare och tjänstemän som blir friställda på de här orterna. Det blir fråga om de arbetsmarknadspolitiska och industripolitiska insatser som finns i samhället. Dessutom är vi beredda till speciella insatser genom sä kilda arbetsgrupper och med kilda pengar. Och idén till att hantera nedläggningsfrågor på detta sätt är jag inte uppfinnare av. Systemet att ta tag i katastroftillfällen och problemorter var det faktiskt socialdemokratin, på den tid socialdemokratin hade ansvaret, som utbildade. Kramforsgruppen bygger på en sådan modell med en lokal aktivitetsgrupp. Den centrala statsmaktens roll är därvid att tillhandahålla ett stöd till de projekt som man tar fram lokalt och regionalt. Den ansvarsfördelningen måste finnas — det inser säkert också Thage Peterson. Skulle vi i kanslihuset ha ansvaret för att ta fram de nya jobb som behövs överallt, skulle vi sätta marknadsekonomin och det fria näringslivet ur spel. Vi skulle också få en byråkratisering och inte få den effekt av insatserna som vi får med den arbetsfördelning som nu gäller.
Herr talman! Jag måste upprepa min fråga beträffande konkurs: Var herr Åsling närvarande eller inte närvarande vid det regeringssammanträde som ledde fram till den kommuniké där man säger att konkurs inte kan uteslutas? Om herr Åsling var närvarande, reserverade sig herr Åsling mot skrivningen? Det var nämligen inte olika uttalanden före detta regeringssammanträde som orsakade diskussionen om kreditvärdighet. Banker och kreditinstitut har hela tiden hänvisat till denna regeringskommuniké. Om herr Åsling i dag säger att han inte har ansvaret för den, så bör vi få reda på var detta ansvar i så fall ligger. Sedan kom industriministern i debatten med en något förbluffande nyhet: De fyra utvecklingsalternativen är prövade. Nu plötsligt är utvecklingsalternativen i herr Åslings vokabulär prövade! Men det är allvarligare än så. I så fall har industriministern i propositionen lämnat falska uppgifter och vilselett riksdagen. Han sade där att han inte utesluter att det finns genomförbara utvecklingsalternativ i nya organisationsformer för de nedläggningshotade enheterna och att de projekten bör kunna prövas. Det väckte förhoppningar hos människor som är berörda och även hos dem som sysslar med NCB-frågan. I den här debatten säger industriministern helt plötsligt att det nu inte finns några alternativ. De alternativ som har funnits är redan prövade. Vad är detta för resonemang? Det är nya uppgifter som industriministern kommer med till riksdagen fem i tolv, när han säger att dessa prövningar redan skett någonstans i kanslihuset, trots att han skrivit något helt annat i propositionen. Så får det ändå inte gå till! Så till ftågan om ansvaret för sysselsättningen. Industriministern säger: Jag äringen uppfinnare. Nej, det skall vi alla veta att han inte är! Men herr Åsling är landets industriminister, och han har ansvaret för att strukturomvandlingen i industrin inte går till hur som helst. Hur kommer industriministern och landets regering att möta skadeeffekterna av ett eventuellt beslut i dag som innebär att NCB får klartecken till nedläggning av enheterna? Vilket besked får människorna i Köpmanholmen, Hörnefors, Väja och Johannedal av landets regering? Vi accepterar inte ett svar som innebär att de lokala myndigheterna får klara problemen och att man får en check på 5 miljoner som starthjälp. Det ger inga nya industrier — det vet industriministern. Vi protesterar mot den här behandlingen. Vi kan inte låta människor och bygder kastas ut i arbetslöshet och ovisshet genom att regeringen inte agerar eller att industriministern säger: Det är inte mitt bord — det här får länsstyrelsen ordna upp.

Herr talman! Jag hoppas att de anställda i Hörnefors och Köpmanholmen värdesätter det kraftfulla alternativ som Thage Peterson företräder — han ger ju inför kammaren intrycket att socialdemokratin har något alternativ att erbjuda som man med kraft för fram. Vad är det då man föreslår? Jo, några månaders uppskov. Några månaders ytterligare ovisshet för de anställda. Några månaders ytterligare uppskov med de åtgärder som måste till på dessa orter för att skaffa annan sysselsättning. Är det kraftfull oppositionspolitik? Jag har en känsla av att man på dessa orter blir djupt besviken om det är den typen av alternativ industripolitik som socialdemokratin företräder. Låt mig sedan beträffande konkursresonemanget säga att jag självfallet var närvarande på regeringssammanträdet. Men i den här regeringen liksom i tidigare regeringar är det propositionerna som föranleder regeringsbesluten. Och i propositionen finns det faktiskt inte ett ord om konkurs. Det är en helt annan sak att man i en presskommuniké markerar att det här är en sista rekonstruktionsinsats, som inte kan följas av ytterligare insatser, genom att man säger att om inte det här räcker får det bli konkurs. Det är ingenting som föranleder något regeringsbeslut där statsråd har en formell möjlighet att reservera sig, etc. — Jag trodde Thage Peterson hade de enklaste formalia i regeringsarbetet klara för sig. I propositionen, som är det dokument som riksdagen tar ställning till, har vi självfallet inte behövt göra sådana markeringar. Men den debatt som försiggick omkring den var olycklig och har skadat inte bara NCB utan också en rad statliga företag och även Sveriges internationella anseende. För den delar Thage Peterson och socialdemokraterna ansvaret med den dåvarande ekonomiministern. Det är beklagligt, med tanke på socialdemokratins traditioner i detta sammanhang. Låt mig till sist betona att det är viktigt att nu ge allt stöd till lokala och regionala myndigheter när man startar arbetet med att klara sysselsättningsfrågorna. Det är ju dessa som är de väsentliga. Det är frågorna om människors trygghet i arbetet som man på något sätt måste försöka klara ut. Jag tycker inte att det finns anledning för Thage Peterson att nedvärdera det arbete som nu kommer att bedrivas i de lokala arbetsgrupperna, av facket, kommuner och länsmyndigheter. Jag kan försäkra Thage Peterson att vi från regeringens sida kommer att lämna allt det stöd som vi har riksdagens fullmakt att ge för att klara de sysselsättningsproblem som nu uppstår.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 1980/81:49 är ett aktstycke i den planlösa politik som präglar regeringens sätt att handha industripolitiken, i detta fall skogsindustrin. I stället för att göra upp en nationell utvecklingsplan för skogsindustrin har regeringen tvingats till olika åtgärder av brandkårsutryckningskaraktär. NCB är ett exempel på denna planlösa politik, där inslag av nattlig dramatik hos en oenig regering har ingått. Huruvida det i detta fall var en underbar natt förmäler inte historien. Det finns naturligtvis mycket som skulle kunna sägas om det som varit, men det skulle föra för långt med en historik, och frågan är om detta skulle innebära någon ändring i nuvarande sakläge. Av den anledningen kommer sålunda eventuella tillbakablickar att bli flyktiga. Mitt anförande kommer att beröra det föreliggande regeringsförslaget och därtill hörande motioner. I vår motion i anledning av regeringens proposition 98 påpekar vi det omöjliga i att bedöma om nu föreslagna medelstillskott kommer att lösa problemen för NCB. Det är bara att konstatera att den frågan fortfarande är obesvarad efter utskottets behandling och de olika turer som där förevarit. Det får väl också anses som helt utsiktslöst att klarhet kan skapas i detta avseende under behandlingen här i kammaren. I propositionen sägs vidare att NCB:s omstrukturering måste ske under ordnade former. Detta är vackert tal, men det har inget med verkligheten att göra, om man ställer någorlunda mänskliga krav på vad ordnade former innebär. I detta fall blir det frågan om att uppåt 2 000 människor ställs utan arbete, och detta i en region där stor arbetslöshet redan råder. Att så kommer att bli fallet, om regeringens förslag blir riksdagens beslut, är ställt utom allt tvivel. I det fallet talar industriministern i klartext.

Vad det kommer att innebära samhällsekonomiskt för berörda människor och för dessa regioner om nedläggningarna genomförs tas det ingen hänsyn till. De konsekvenser som kommer att uppstå om de här enheterna läggs ner har på ett övertygande sätt redovisats i den s.k. Jungenfeltska utredningen. De visar att de samhällsekonomiska kostnaderna för nedläggningar är mycket stora. Slutsatsen som där dras är att under förutsättning att tillräckligt med råvara kan fås fram till fabrikerna är utvecklingsalternativen såväl företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt lönsamma. Detta har varken regeringen eller utskottet tagit fasta på. Industriministern — som nyss lämnade kammaren — brukar ofta göra uttalanden, och en del av dessa har upphöjts till doktriner. I ett av de senaste uttalandena säger industriministern, att inga arbetstillfällen bör få läggas ner förrän ersättningsjobb har skapats. Skälet till den slutsatsen är att arbetsmarknadspolitiken under 1970-talet har kostat samhället stora pengar; industriministern nämner siffran 200 miljarder. Industriministern lever tydligen inte som han lär, för här tycks han vara beredd att åse att ett par tusen människor ställs utan arbete, och detta till priset av stora samhälleliga kostnader. Och vad detta kommer att innebära för människornas situation går inte att mäta i pengar. Från vårt parti kan vi inte godta ett sådant förfarande som det nu är fråga om. Vi anser att de anställda inte har fått en rimlig chans att behålla sina jobb. Vi anser också att man genom olika åtgärder kan skapa de förutsättningar som behövs för att driften vid de olika enheterna skall kunna fortsätta, åtminstone i de tidsperspektiv som anges av de fackliga organisationerna vid berörda enheter. Utgångspunkten för våra ställningstaganden och bedömningar har varit och är ett samhällsekonomiskt synsätt. Herr talman! Jag kommer i det följande att beröra de allmänna problemställningarna för NCB och vår motion i vad gäller Hörnefors samt de reservationer som är fogade till betänkandet. Frågan om Köpmanholmen, Johannedal och Väjasågen kommer Sven Henriksson att beröra i sitt anförande. Som huvudskäl till problemen inom NCB anges råvarubrist. Vi kan naturligtvis inte gå ut i skogen och räkna träden, utan vi får lita till den tillgängliga statistiken. Enligt den råder ingen virkesbrist i fysisk bemärkelse i virkesregion 1, dvs. Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Däremot kan konstateras att den råvarumängd inte avverkas som är möjlig att erhålla ur både skogsvårdssynpunkt och samhällsekonomisk synpunkt. Detta förhållande berör i hög grad det privata skogsbruket, vilket bestyrks i Jungenfeldts utredning. Där påpekas att regionens virkestillgångar inte utgör någon avgörande begränsning av de i utredningen studerade utvecklingsalternativen för Hörnefors, Köpmanholmen och Väja fabriker. Då framstår det helt klart att det är bristen på en effektiv skogspolitik som utgör hotet mot dessa fabriker, och regeringen är ytterst ansvarig för denna politik. Säger inte då logiken att i stället för att lägga ner dessa fabriker, så bör man skyndsamt vidta åtgärder för att säkra en råvarutillförsel till dem? Vi hävdar att det sistnämnda är det enda förnuftiga i sammanhanget. Det måste ske dels genom snabba temporära, dels genom mera långsiktiga åtgärder. Vi har i några motioner till årets riksmöte föreslagit en rad åtgärder som skulle förbättra virkesförsörjningen till industrin. Där har vi pekat på behovet av en omfördelning av transportkostnader för massaved, samt en ändring av nuvarande skogsbeskattning. Ännu ett bevis på att vi menar allvar med att rädda de nedläggningshotade fabrikerna är att vi godtagit ett förslag om tillfällig stimulans till de enskilda skogsägarna för att, som man hoppas, öka avverkningarna. Det var med mycket stor tvekan vi accepterade förslaget om ett extra avdrag. Våra betänkligheter finns redovisade i vår motion som senare i dag kommer att behandlas i skatteutskottets betänkande 1980/81:44, varför jag inte här kommer att närmare beröra detta. Men vad jag vill framhålla är att strävan för att rädda jobben för 2000 människor vägde mycket tungt i vågskålen när ställning skulle tas. I den situation som nu råder på virkesförsörjningens område tvingas man sålunda att tumma på principerna, eftersom några andra alternativ inte står att finna enligt vad vi kan se. I vår motion vad gäller Hörnefors har vi också föreslagit att åtgärder skall vidtas för att möjliggöra leverans av björkmassaved från domänverkets skogar. Sedan vi skrev vår motion, där vi påpekade att gallringen i domänverkets skogar i likhet med andra skogsmarker är eftersatta, har nu statistik lämnats över förstagallring och sistagallring vad avser 1979. Den visar att i Umeå region har man av gallringsbehovet genomfört endast 12 9 vad gäller förstagallring och 18 96 vad gäller sistagallring. Det finns anledning till en viss reservation för felaktigheter i indelningsregistret, men statistiken stämmer väl överens med den allmänna iakttagelse man gör, att det finns ett stort eftersläpande behov av gallring. I dessa skogsbestånd utgörs en stor andel av björk, och vi menar att ett ekonomiskt bidrag bör kunna ges till domänverket för dessa gallringsåtgärder. Lönsamheten är ju inte den bästa för dessa gallringar, allra helst inte i Norrlands inland. Men genom en sådan åtgärd som vi föreslagit skulle Hörnefors få björkmassaved, och det skulle innebära arbetstillfällen och en bättre skogstillväxt. Ur samhällsekonomisk synpunkt skulle det vara väl satsade pengar. I övrigt när det gäller Hörneforsfabriken så ansluter vi oss till det utvecklingsalternativ som utarbetats på uppdrag av den s.k. Hörneforsgruppen. Förslaget finns utförligt redovisat i rapporten Utvecklingsalternativ — Hörnefors AB. Förslaget innebär i korthet följande: Hörnefors anläggningar och omsättningstillgångar avyttras till de anställda för 1 kr. Statlig finansiering tillhandahålls för aktieteckning uppgående till 10 milj.kr. Dessutom ges lokaliseringslån och statliga lån uppgående till 90 milj.kr. Domänverket uppdras att leverera 50 000 m? björkmassaved per år ur sin virkesanskaffning i Västerbotten. I förslaget ingår också att ett avtal om virkesleveranser från Västerbottens skogsägareförening samt ett samarbetsavtal med en europatäckande finpappersgrossist skall träffas. Men detta förutsätter att ett beslut fattas i dag som leder till bildandet av ett Hörnefors AB. I ett sådant beslut ingår som villkor att godtagbara avtal om virkesleveranser och exportförsäljning skall föreligga, innan det nybildade Hörnefors AB beviljas nämnda statliga finansieringslån. Det handlar här om att ge de anställda i Hörnefors en rejäl chans att visa om deras alternativ är genomförbart. Den möjligheten bör de få, allra helst som det icke har framkommit något som motsäger det utvecklingsalternativ de presenterat. En nedläggning av Hörnefors ställer många människor arbetslösa. Det blir ett dråpslag mot den regionen, och det skulle medföra stora kostnader för samhället. Det måste betecknas som ett överlagt mord att fabriken läggs ned utan att andra alternativ får prövas. Jag känner inget behov av att gå till angrepp mot andra partier eller riksdagsledamöter, men jag måste uttrycka min besvikelse över att socialdemokraterna inte är beredda att nu ge Hörneforsarbetarna en ärlig chans. Jag måste tillstå att jag är mycket förvånad över ert ställningstagande, allra helst som man de senaste två åren ständigt fått läsa och höra att SAP är det enda parti som engagerat sig i Hörneforsfrågan. Lika förvånande, nu i efterhand, är Thage Petersons uttalande i interpellationsdebatten den 23 januari i år, då han sade: ”Inom kort får vi således — äntligen, vill jag tillägga — behandla regeringens proposition om NCB. Vi kommer från socialdemokratisk sida att redovisa våra förslag i en särskild motion.

Eftersom Rune Ångström från min länsbänk har väckt en motion om Hörnefors, som är nästan likalydande som vår, skulle det ha varit en majoritet för Hörneforsalternativet om socialdemokraterna hade anslutit sig till detta förslag. Nu har socialdemokraterna i en reservation hemställt om ett uppskov med nedläggningarna och att regeringen till hösten åter för riksdagen skall redovisa möjliga utvecklingsalternativ för de olika enheterna. Vi kommer självfallet att i första hand rösta för vår motion, som vi anser ger de anställda vid Hörnefors chansen att pröva det alternativ som de på ett uppoffrande och föredömligt sätt arbetat fram. Men vi kommer naturligtvis att i andra hand rösta för reservationen. Om detta blir riksdagens beslut, så återkommer möjligheten att rädda Hörnefors. Men det förutsätter att någon från det borgerliga lägret också röstar för reservationen. Då ligger det närmast till hands att denne någon finns på Västerbottensbänken. Jag vill utgå ifrån och tro att ni är beredda att göra detta — att ställa upp för Hörnefors. Vad gäller övriga reservationer vill jag redan nu meddela att vi inte kommer att biträda reservation 4 om insyn och ägarinflytande för skogsägarföreningarna. Visst kan man kritisera — och kritiken är befogad — att skogsägarna inte har visat sitt intresse och inte levt upp till de krav man bör kunna ställa på dem som ägare till skogsråvara. Trots detta anser vi att man inte uppnår något positivt genom att ge dem den spark som reservationen egentligen blir. Vi tror att man måste sträva efter ett gott förhållande till landets 247 000 småskogsägare, inte bara för att rädda de nu nedläggningshotade fabrikerna utan även för de andra enheterna inom NCB. Det är en rimlig begäran att de garanteras en rimlig insyn, kopplad till avtal för virkesleveranser. Jag har svårt att tro att de fackliga organisationerna vid de berörda bruken delar socialdemokraternas uppfattning och syn, som framförs i denna reservation. Herr talman! Mycket finns att säga om NCB, om de nedläggningshotade fabrikerna och om de människor som här berörs. De beslut vi snart skall fatta handlar om tusentals människor och deras framtid, deras möjlighet att bo kvar på sina hemorter och deras möjlighet att få en meningsfull sysselsättning. Helt riktigt ställer de kravet att deras förslag skall prövas, och det måste vara en plikt, för oss som skall fatta det avgörande beslutet, att se till att de får en rimlig chans och ges möjlighet att pröva utvägar ur problemen. Regeringens förslag tillgodoser inte detta, och därför yrkar jag bifall till motion 2028.
Herr talman! Jag begärde ordet bara för att bemöta en sak som John Andersson tog uppi sitt anförande. Han för nämligen vidare en mytbildning om att socialdemokratin inte skulle stötta Hörnefors. John Andersson försökte ta billiga poänger genom att skapa motsättningar mellan socialdemokratin och den fackliga rörelsen, som har varit med och utarbetat vår motion. Jag har, herr talman, full förståelse för de anställdas oro för framtiden — NCB:s ledning har inte precis lyssnat på de anställda genom årens lopp, och den borgerliga regeringen, som stått för nedläggningspolitiken, litar man ju inte på. Men denna oro har somliga inte dragit sig för att utnyttja. Det måste ligga alldeles speciella politiska skäl bakom det förhållandet att man riktar kritik mot socialdemokratin och mot vår motion, som ju stöttar upp den s.k. Hörneforsgruppens förslag. Det är helt obegripligt att man kan rikta kritik mot oss, när vi går emot en nedläggning av Hörnefors, och när vi genom vårt krav på utvärdering vill ge utvecklingsalternativet en chans. Jag måste fråga: Vilka politiska syften ligger bakom en sådan propaganda och vad tjänar den till? Varför vill man förvandla vårt stöd till ett icke-stöd. Vi har diskuterat fram vår motion tillsammans med bl.a. Pappersindustriarbetareförbundet? John Anderssons kritik borde enligt min mening i stället riktas mot de fyra borgerliga Västerbottensledamöterna. John Andersson borde fråga dem: Tar ni i dag den möjlighet ni har att vara med om att ge Hörnefors en chans, så att Hörneforsgruppen verkligen kan få sina förslag prövade? Jag tycker att John Andersson skall sluta upp med att falla in i den mytbildning som här och var har förekommit, nämligen att det socialdemokratiska partiet inte skulle ställa upp för Hörnefors och för människorna där. Det är inte bara en ovederhäftig propaganda, utan det är också en falsk propaganda.
Herr talman! Nej, Thage Peterson, jag försöker inte skapa några mytbildningar. Jag försöker heller inte skapa några motsättningar, och jag är inte ute efter att tillgodose några politiska syften. I mitt anförande sade jag att jag inte har något behov av att gå till angrepp mot andra partier, allra minst mot socialdemokraterna. Men jag har velat uttrycka min besvikelse. Jag har hela tiden följt frågan om Hörneforsfabrikens framtid, och jag har fått intrycket att socialdemokraterna helhjärtat har ställt upp på det förslag som de fackliga organisationerna vid Hörnefors har tagit fram och att socialdemokraterna även har trott på detta förslag.

Enligt mitt sätt att se har Hörnefors den största chansen att överleva om anslutning sker till dess eget förslag. Jag poängterade att om vår motion faller, så kommer vi att stödja s-reservationen. Om den skulle få riksdagens stöd, så får vi återigen Nr 131 möjlighet att behandla de här frågorna. Men jag sade också att jag inte vet vad det är som man ytterligare skall utreda. Vi har inte haft något att invända mot det utvecklingsalternativ som man har föreslagit i Hörnefors. Jag är besviken över att vi inte har kunnat ena oss om att ställa upp bakom Hörneforsarbetarnas förslag, eftersom det synes mig som om vi hade haft den största möjligheten att få med oss en borgerlig riksdagsman från Västerbottenbänken på det förslaget. Jag är inte säker på att vi får någon av dem med oss på reservationen.
Herr talman! Det sista resonemanget förstår jag inte riktigt. Vad begär John Andersson? Den socialdemokratiska motionen ger Hörneforsförslaget en chans. I den sägs klart och tydligt att Hörneforsförslaget skall utvärderas. Bakom det förslaget står tydligen nu också vpk. Vi har tillsammans inte majoritet i Sveriges riksdag. Det fordras alltså att en borgerlig ledamot, och då förhoppningsvis någon av de fyra västerbottningar som har motionerat, biträder förslaget. Då måste jag fråga: Vad är det som gör att de fyra borgerliga riksdagsledamöterna på Västerbottensbänken kan rösta på en motion som inte har en chans att vinna men inte kan rösta på en motion i samma syfte som har en chans att vinna? Vår reservation i näringsutskottet när det gäller de fyra nedläggningshotade enheterna innebär ett bifall till samtliga borgerliga motioner från Västerbotten och även till vpk-motionen. Det finns alltså en möjlighet att i Hörneforsfrågan nå samstämmighet i riksdagen, så att vi verkligen får en annan ordning på strukturfrågorna i NCB. Mot den bakgrunden gjorde jag mitt inlägg och sade att det är dumt och onödigt, falskt och felaktigt att söka motsättningar mellan arbetarrörelsen centralt och arbetarrörelsen lokalt. I vår partimotion har vi ställt upp för Hörneforsgruppen och för människorna i Hörnefors. Att hävda något annat är falsk propaganda.
Herr talman! Varför t.ex. Rune Ångström inte skulle kunna rösta på reservationen måste Thage Peterson fråga honom — det kan jag inte svara på. Vad jag vill poängtera är att nu finns det en motion från en borgerlig ledamot som helt ansluter sig till Hörneforsgruppens förslag. Jag tror att det skulle bli svårt för denne ledamot att rösta mot sin egen motion. Han har offentligt uttalat att ”jag kommer att rösta på min egen motion, däremot vill jag inte ha ett uppskov”. Detta är det faktiska läget, och det har jag utgått från när jag har sagt att om vi hade kunnat samla oss bakom Hörneforsarbetarnas förslag, hade möjligheten att rädda Hörnefors varit stor. Det säkraste sättet att rädda Hörnefors hade alltså varit att ställa upp direkt på Hörneforsarbetarnas förslag. Vinner regeringsförslaget läggs Hörnefors ned. Vad riskerar man genom att ge Hörnefors chansen att pröva sitt utvecklingsalternativ? Den frågan har jag ännu inte fått svar på.

Herr talman! Jag skall redovisa folkpartiets medverkan i den historiska hanteringen av NCB. Men först vill jag med några ord beröra den historieskrivning som Thage Peterson gjorde här med anledning av vad som inträffade 1979. Eftersom jag var sakkunnig i industridepartementet då, framstår det i mitt minne att den historieskrivning som Thage Peterson gav uttryck för föga överensstämmer med den verklighet som vi levde i under dessa ytterst besvärliga dagar. Thage Peterson sade att folkpartiregeringen med dess 39 mandat här i kammaren inte visste hur den skulle hantera denna NCB-fråga. Vi visste rätt väl hur vi skulle hantera den frågan. Bakgrunden är följande. Folkpartiregeringen lät Skåneskog gå i konkurs. Det var något alldeles nytt att låta ett bondekooperativt företag gå i konkurs, och vi fick utstå mycken kritik för detta. Emellertid har historien visat att det inte var alldeles tokigt att man fick rensa bort massor av skulder och att företaget sedan fick hyggliga ägare och nu är på fötter och lämnar vinst. Vid nämnda tidpunkt, 1979, konstaterade man att NCB hade en räntebelastning som motsvarande 16 26 av den totala omsättningen. Jag tror dessa siffror finns med i utskottets betänkande eller i propositionen från 1979. Det var en mycket fullödig historieskrivning i både propositionen och utskottets betänkande 1979 när det gäller de ekonomiska förhållanden som NCB levde under. Företaget hade som sagt en enorm skuldbelastning, och varje människa med litet insikt i ekonomi måste ha förstått att ett företag med sådan skuldbelastning inte skulle klara sig. I det läget höll vi kontakter med partierna, som fick en fullödig information vad gäller både förutsättningarna och företagets råvaruproblem. Jag anser att man i detta fall inte skall kritisera försöken att få breda lösningar till de problem som vi tog ställning till 1979 och nu i efterhand bygga upp en mytbildning. Jag tycker nämligen det är en mytbildning som Thage Peterson gör sig skyldig till. Informationen var på alla punkter uttömmande. Den som jag hade kontakt med var förre industriministern Rune Johansson och han kan nog verifiera detta, om Thage Peterson tar kontakt med honom. Om Thage Peterson och socialdemokraterna — som han uttryckte det här — med kuslig precision fått rätt i varje fråga när det gäller NCB, måste ni självklart redan 1979 ha haft någon uppfattning om företagets struktur och utveckling och de problem man hade att leva med. Nog sagt om detta! Med anledning av att folkpartiet har varit med och beaktat de här framställningarna från NCB, vill jag lämna en liten historik om företaget. Under hösten förra året blev det alltmer uppenbart att NCB inte skulle kunna klara sig utan ytterligare kapitaltillskott. Den första trepartiregeringen hade våren 1978 givit ett villkorslån på 400 milj.kr., och folkpartirege ringen gav våren 1979 ytterligare 600 milj.kr. för att få en strukturomvandling ”under ordnade former”. Under 1980 gjordes ytterligare stora förluster, och på hösten 1980 beräknades förlusten för 1981 bli ca 200 milj.kr. Detta skulle ha inneburit att likvidationsgränsen skulle ha nåtts, dvs. en tredjedel av aktiekapitalet skulle ha förbrukats. I mitten av november avslutades förhandlingarna om NCB:s finansiering mellan staten — företrädd av generaldirektör Bo Hedström — och de sju skogsägarföreningarna.

Centerpartiets inställning var att denna överenskommelse skulle godtas, medan moderaterna, dvs. Gösta Bohman, snabbt offentliggjorde ett krav på konkurs för NCB. I det läget valde folkpartiet att avvisa konkurskravet och förorda en lösning med statligt kapitaltillskott och en omstrukturering av företaget ”under ordnade former”. Det var samma inställning som vi hade våren 1979. Förutom det faktum att NCB:s aktiekapital kunde anses förbrukat var de viktigaste omtvistade punkterna de s.k. industribevisens ställning samt konsekvenserna för utlandslånen. I sakfrågan var — och är — den viktigaste frågan virkestillgången. De för folkpartiet viktigaste skälen för att avvisa en konkurs var dels konsekvenserna för de utländska lånen, dels konsekvenserna för de många små norrländska underleverantörerna. Därtill fanns ytterligare bevekelsegrunder: svårigheter att få virkesleveranser från skogsägarföreningarna vid en konkurs kunde uppstå, kostnaderna för staten skulle vid konkurs bli avsevärda på grund av lönegaranti samt arbetsmarknadspolitiska insatser, företaget skulle efter en konkurs komma i sämre förhandlingsställning beträffade försäljning av olönsamma enheter. Den 1 december 1980 enades regeringen om det förslag beträffande kapitaltillskott och omstrukturering som nu föreligger i propositionen. Ett pressmeddelande av denna innebörd presenterades. Senare i december beviljades NCB ett industrigarantilån på 100 milj.kr. — som förskott på det lån man enats om. Diskussionen har också gällt frågan om statliga företag kan gå i konkurs eller inte. Folkpartiets inställning är att detta givetvis inte är något som skall eftersträvas men att det principellt inte finns något som hindrar att även statliga företag går i konkurs eller använder sig av ackordsinstrumentet. Detta är en principståndpunkt som grundar sig på övertygelsen att så likartade villkor som möjligt bör gälla för statliga och privata företag. Det är som bekant svårt att sia — speciellt om framtiden. Men man menar nu både inom NCB:s nya ledning och inom regeringen att resterande delar av företaget kan med det nu aktuella kapitaltillskottet och nedläggning eller försäljning av vissa olönsamma enheter och andra strukturförändringar klara sig utan framtida statliga kapitaltillskott. Herr talman!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
Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av Sven Anderssons inlägg. Vad jag sade var att det år 1979 satt en folkpartiregering. Och det vill väl ändå inte Sven Andersson förneka. Den syntes och hördes mycket, särskilt i TV, under den period den satt. Men sedan lade jag till att regeringen inte visste hur den skulle hantera NCB-frågan. Den uppfattningen fick jag vid två samtal med folkpartiregeringens industriminister Erik Huss, och jag upplevde det också så, att de båda utredningsmännen Gösta Olson och Rutger Martin-Löf var osäkra om hur regeringen skulle hantera frågan. Det kan ju förhålla sig så, att experten i industridepartementet Sven G. Andersson inte hade informerat industriminstern om att det var goda lösningar på gång i NCB-frågan. I så fall är det en sak mellan Sven Andersson och Erik Huss.
Herr talman! Jag är införstådd med att Thage Peterson och Erik Huss hade kontakter. Men Thage Peterson påstod att folkpartiregeringen inte visste vad den skulle göra i denna fråga. Det tycker jag är att överdramatisera, och det stämmer inte överens med verkligheten. Det var ett komplicerat förhållande i NCB, och det har det varit hela tiden. Men det framstod som alldeles klart efter de utredningar som pågick under folkpartiregeringens tid att det fanns två möjligheter, antingen att avveckla företaget eller att staten gick in med insatser. Då tyckte jag — och jag tycker det fortfarande — att det var motiverat att hålla kontakt inte bara med socialdemokraterna utan även med centerpartiet och andra i syfte att åstadkomma en bred lösning. Vi var klart medvetna om att med 39 mandat klarar man inte en så här stor och väsentlig fråga, och då var det viktigt att veta vad det största oppositionspartiet och även de övriga partierna hade för uppfattning i frågan. Det tror jag att Thage Peterson är villig att instämma i.

Herr talman! Thage Peterson har genomfört en ingående redovisning av och diskussion om hur vi ser på frågan om NCB, de olika förslag som har lagts fram och den proposition som regeringen står för. Jag kommer därför i mitt anförande att huvudsakligen uppehålla mig vid punkt 2 under utskottets hemställan och reservation 1, som bl.a. rör Hörneforsfabriken. I Hörnefors har man producerat papper i 75 år, ett papper av hög kvalitet. Det bevisas bäst av att kunderna inte har vänt sig till andra producenter under den långa tid som en negativ diskussion kring Hörnefors har pågått. Just nu har man en mycket god orderingång. Flera stora order har man sett sig nödsakad att vänta med att ta tills man fått se vad riksdagen i dag beslutar. Så nog finns det anledning att ta med det i bedömningen av Hörnefors fabriker. De som arbetar i Hörnefors har naturligt nog både förhoppningar och krav på att få fortsätta med sin produktion även i framtiden. Men hot om nedläggning har vilat över fabriken under flera år. År 1979 godkände riksdagen en reservation från socialdemokraterna, som var fogad till näringsutskottets betänkande 1978/79:61, om att en förutsättningslös utredning om Hörneforsfabrikens möjligheter till en lönsam utveckling skulle genomföras och att de fackliga organisationerna skulle vara med i det arbetet. Denna utredning har aldrig gjorts. Regeringen bör ha kritik för en sådan nonchalans mot riksdagens beslut. I stället har de anställda själva tillsammans med kommunala och regionala representanter och med anlitande av konsult tagit fram ett alternativt projekt, som man anser bör ge Hörneforsfabriken en framtid. John Andersson har redogjort för det huvudsakliga innehållet i det projektet, och därför behöver jag inte gå närmare in på det. Det har f. ö. också presenterats för regeringen. I vår partimotion har vi tagit upp Hörneforsgruppens förslag och med anledning av det begärt att förslaget skall genomarbetas till fullo och därefter utvärderas samt att resultatet redovisas för riksdagen, som då har att fatta beslut under hösten 1981. Ingen nedläggning får ske under den tiden. De anställda i Hörnefors hade naturligtvis hoppats att vi direkt skulle ställa oss bakom Hörneforsgruppens förslag, att riksdagen nu skulle besluta att man fick bilda ett fristående Hörnefors AB och få börja med förprospektering. Jag har förståelse härför och stöder således det förslaget. Jag har ju själv suttit med i Hörneforsgruppen. Vi skall emellertid komma ihåg en väldigt viktig sak i detta sammanhang. Jag avser då vad statsrådet säger på s. 15 i propositionen: ”Jag utesluter inte att genomförbara utvecklingsalternativ kan finnas för nämnda enheter men då i nya organisationsformer. Det är angeläget att berörda regionala myndigheter medverkar till att eventuella sådana alternativ kan identifieras och prövas.” Nu hörde vi hur Nils Åsling i debatten med Thage Peterson påstod att det här projektet redan har prövats. Det är emellertid ett synnerligen motsägelsefullt påstående, eftersom man i propositionen skriver att projektet bör prövas. Det ansvariga statsrådet säger alltså att det kan finnas utvecklingsalternativ, men samtidigt skyfflar han över ansvaret för prövningen till berörda regionala myndigheter — vilka han nu kan avse. Jag anser att detta i högsta grad är oansvarigt. Det är regeringen som skall ta sitt fulla ansvar, detta så mycket mer som staten är majoritetsägare i NCB. Helt naturligt finns det frågetecken kring projektet, men vilka projekt i näringslivet är så heltäckande att man kan fatta beslut om dem direkt? Också vi i Hörneforsgruppen var medvetna om att det fanns vissa punkter som man måste titta närmare på. Det finns således frågetecken, och dessa måste rätas ut. Mot bakgrund av detta har jag ställt mig bakom förslaget i vår motion. Jag är nämligen inte rädd för en utvärdering eller en prövning. Det skulle i stället ge Hörnefors en reell chans. Utskottsmajoriteten vill inte ge dem ens den chansen. Vid en sådan prövning eller utvärdering kommer naturligtvis virkesförsörjningsfrågan in i bilden. Det är en mycket viktig delfråga. Jag tycker att det finns anledning att ta till vara de förslag som John Andersson tog upp i sitt anförande och som gäller framkomliga vägar för att säkerställa virkesförsörjningen. I det sammanhanget vill jag framhålla att utvärderingen, som senare skall presenteras och som riksdagen skall fatta beslut om i höst, kan leda fram till ett förslag om att ett Hörnefors AB skall bildas. Så litet grand om virkesförsörjningen, som jag redan berört. I diskussionerna om Hörnefors har man ofta sagt att det inte finns råvara. Vi kan därför titta litet grand på detta utifrån Västerbottens horisont. John Andersson har också lämnat en redovisning av förhållandena där. I dag avverkas 3 miljoner kubikmeter virke. Härav går 1 miljon kubikmeter ut från länet. Övrigt virke går till förädling av olika slag — till sågverk, massaindustrier och boardindustrier.

Nog skulle jag väldigt gärna vilja se vilken statistik som herr Åsling här stöder sig på. Det är möjligt att en och annan inom industrin har ett skogsskifte men inte sköter skogen och avverkar. Detta gäller emellertid inte generellt, som herr Åsling påstår. Om jag fattade herr Åsling rätt anser han att de fackliga organisationerna skall gå ut i en kampanj för att få de medlemmar som har skog, att leverera virke till industrin för att därmed trygga sina egna jobb. Det är en förunderlig väg att gå. Det vore väl bättre att ansluta sig till det förslag om en beredskapslagstiftning som vi flera gånger tidigare har lagt fram, så att man på det sättet kan få fram virke i krissituationer. I fyra motioner från länet har det uttryckts en vilja, låt vara med litet olika skrivningar, att Hörnefors skall ges möjligheter att leva vidare. Jag tar för givet att motionerna är allvarligt menade. I både Tore Nilssons och Rune Ångströms motioner krävs en prövning av Hörneforsgruppens förslag, och kraven sammanfaller med dem i vår motion och reservation. De borgerliga ledamöterna på Västerbottensbänken har också vid olika tillfällen gjort uttalanden, som går ut på att man är beredd att stödja Hörneforsfabrikernas framtid. Rune Ångström har för sin del sagt i massmedia att han skulle bearbeta regeringen för att rädda Hörnefors. Jag tror att han har gjort det, men han har inte lyckats. I dag har Rune Ångström, och de övriga ledamöterna på länsbänken, möjlighet att bevisa att de menar allvar med sina uttalanden genom att på denna punkt rösta på den socialdemokratiska reservationen, som ger Hörnefors en reell chans. Nu påstår ju herr Åsling att vi inte har någonting annat att erbjuda än några månaders uppskov. Att han har sin uppfattning klar, att Hörnefors skall läggas ned, står ju helt klart. Han har ju redan kastat i papperskorgen det projekt som Hörneforsgruppen har utarbetat. Det har inte vi gjort. Vi anser att det är värt att prövas. Och det anser även de anställda. Vi hoppas att detta skulle kunna leda till positiva resultat. Men inte ens den prövningen vill herr Åsling och den borgerliga majoriteten i utskottet gå med på. De vill inte ge Hörnefors den chansen. Motionärerna på länsbänken har också i sina motioner tagit upp konsekvenserna av en nedläggning för de anställda och samhället. Där är vi fullständigt överens. Det skulle bli en katastrof för Hörnefors, om fabriken inom kort skulle läggas ned. Herr Åsling talade om arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men i propositionen har han avfärdat dessa på två och en halv rad. Därför anser jag, att om de borgerliga ledamöterna på länsbänken menar allvar med sina uttalanden och sina motioner, bör de verka för möjligheter till en framtid för Hörnefors. Skall de borgerliga ledamöterna kunna behålla någon trovärdighet efter beslutsfattandet i riksdagen i dag, förutsätter jag att de stöder vår reservation. Att John Andersson på vpk:s vägnar har sagt att vpk kommer att stödja vår reservation är positivt. Jag hade över huvud taget inte heller trott någonting annat. Att vpk skulle medverka till att stänga dörrarna för Hörnefors har jag ansett vara ganska otroligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Lilly Hansson säger att det finns en motsägelse i propositionen jämfört med vad jag har sagt här tidigare om att Hörneforsalternativet skulle vara prövat. Inom NCB:s ledning har man emellertid, när det gäller Hörnefors liksom övriga enheter, prövat olika tänkbara utvecklingsalternativ. Ledningen har inte funnit det möjligt att från företagets sida engagera sig i något av de tänkbara projekten. Då har vi inom industridepartementet dragit slutsatsen att det vore oansvarigt mot företaget och också ett brott mot de intentioner riksdagen har med rekonstruktionen av NCB att belasta företaget med uppdraget att genomföra ett eller annat tänkbart utvecklingsalternativ. Vi har i stället sagt att företaget, när det utreder en fortsättning, som ett alternativ till nedläggning och försäljning av enheten skall vara öppen för de nya konstellationer utanför företaget som kan visa ett intresse för ett tänkbart projekt. Den prövningen återstår självfallet. Kan man hitta intressenter eller konstellationer som är beredda att ta ett ansvar och tror sig kunna uppnå lönsamhet i driften, skall naturligtvis NCB vid försäljning av enheten medverka till att ett sådant projekt prövas. Men vi kan inte belasta företagets rekonstruktion med ett sådant uppdrag. Det är den uppfattning som finns inom industridepartementet, och jag har också uppfattat att det i princip råder enighet i utskottet om detta. Den socialdemokratiska reservationen om uppskov för att medge en prövning kan nämligen inte vara allvarligt menad, om man inte också är beredd att ge sig på mer långtgående subventioner av verksamheten. Att belasta företaget med ett uppskov som också innebär att andra rationaliseringsoch strukturanpassningsåtgärder stannar upp vore ytterligt beklagligt för företaget och för möjligheterna att rekonstruera NCB. Det skulle med andra ord gå ut över arbeten på annan ort. Det är alltså olyckligt om reservanternas uppfattning skulle vinna kammarens gehör. Jag bedömer det som ytterligt allvarligt, med tanke på de insatser som vi under rekonstruktionen av NCB är beredda att göra för att skapa ett företag med utvecklingsmöjligheter på lång sikt. Lilly Hansson kommer in på frågan om råvaruförsörjningen. Jag vill inte peka ut några särskilda grupper. Jag har bara pekat på den omständighet som är uppenbar för alla och envar, att problemet med för låg aktivitet i det enskilda skogsbruket i allmänhet är förknippat med att vederbörande ägare inte bor på fastigheten, har ett yrke med annan anknytning och alltså inte är beroende av intäkterna från skogsbruket. Jag reagerar mot att man kallar den kategorin för skogsbönder. Vi måste ha en klar distinktion mellan olika kategorier och ha klart för oss var problemen finns. Man har i ett par utredningar i Västernorrland visat på det här problemet. Jag menar att det finns anledning att uppmärksamma det. Det vore angeläget, tycker jag, att fackföreningsrörelsen ägnade problemet ett aktivt intresse för att utröna om det inte också bland medlemmarna skulle kunna skapas en känsla av solidaritet med industrin och industriarbetarna för att hjälpa till med virkesförsörjningen. Jag tror inte att beredskapslagstiftningen, som Lilly Hansson i det sammanhanget talade om, är något universalmedel. Vi får väl se vad virkesförsörjningsutredningen kan föreslå för administrativa och andra åtgärder — dem får vi bedöma då. Men det socialdemokratiska förslag som här framförts i olika repriser har enligt min uppfattning inte den kvaliteten att man kan räkna med att det skulle ge avsedd effekt.
Herr talman! Nils Åsling säger att man inom NCB:s ledning har gjort utredningar och utvärderingar angående Hörnefors och inte funnit att det finns anledning att satsa på något av de projekt som man tydligen tittat på. Det får inte belasta företaget, säger Nils Åsling. Det förslag som vi framfört och som finns med i det projekt som arbetsgruppen tagit fram innebär ingen belastning för NCB. Vad som är viktigt för att få projektet till stånd är att man åstadkommer ett från NCB fristående företag. Från NCB:s ledning lär man inte ha något större stöd. Nils Åsling säger att vårt förslag skulle innebära en långtgående subvention. Det är inte det det handlar om, Nils G. Åsling! Det handlar om att få fram en utvärdering som ger besked i frågan, om detta är ett projekt som kan bli lönsamt i framtiden. Hörneforsarbetarna är inte betjänta av att jobba i ett företag som måste ges en långtgående subvention. Det har man > aldrig begärt. Men man vill ha prövat om det här är ett projekt som håller och som kan ge lönsamhet i framtiden. När det gäller råvaran vill jag säga att vi är mycket väl medvetna om att det är många av dem som vi i dagligt tal brukar kalla trottoarbönder som äger skog och som inte behöver avverka för sitt uppehälle. De är inte i behov av det tillskott av pengar som det skulle ge. Vi har flera gånger här i riksdagen lagt fram förslag om hur man på olika sätt skall kunna pressa dem att också sköta sin skog. Där kan man gå fram på flera olika vägar — det är inte bara med beredskapslagstiftning vi vill åstadkomma det. Men vi gör inte som Nils Åsling: skyfflar över ansvaret för kampanjer på de fackliga organisationerna. Jag vet att de är beredda att ta sitt ansvar när det gäller att försöka få fram den skogsråvara som finns. Men en ansvarig regering måste också göra någonting. Man får inte, som Nils Åsling gör, skyffla över ansvaret på andra. Ansvaret för utvecklingsalternativen när det gäller de nedläggningshotade enheterna skyfflar han över på lokala och regionala myndigheter, ansvaret för att få fram råvara skyfflar han över på de fackliga organisationerna. På det sättet får det inte gå till.
Herr talman! Låt mig till Lilly Hansson säga att det skulle vara mig fjärran att skyffla över ansvaret när det gäller råvaruförsörjningen på någon viss grupp. Jag har tidigare i många sammanhang här i kammaren sagt att passivt ägande av skogsråvara inte är acceptabelt från samhällets synpunkt, vem det vara må som är ägare. Men jag visade på den omständigheten — den är uppenbar för alla som är verksamma inom skogsbruket — att det är ägare med annat yrke och oftast annan bostadsort som står för det mera passiva ägandet av skogsråvaran. Jag förstår inte varför Lilly Hansson tar det som ett försök att peka ut någon viss grupp. Det är faktiskt ett lakoniskt konstaterande av fakta som envar som känner förhållandena i skogsbygden kan skriva under på. Sluta med illusionsmakeriet om skogsbönder! Här är det fråga om andra kategorier. Vi har kommit med en rad förslag till åtgärder. Den förra trepartiregeringen började med att reformera möjligheterna att göra avsättning till skogskonto. Så sent som denna vår har vi genomfört vissa reformer när det gäller skogsbeskattningen som borde kunna ge effekt. Vi har vidtagit en rad åtgärder med tanke på reproduktionen. och vi kommer med åtgärder för att intensifiera skogsvägbyggandet. Jag anmälde att skogsbranschrådet den 11 juni kommer att ta ställning till virkesförsörjningsutredningens förslag, etc. etc. Det gäller att åstadkomma konkreta åtgärder och inte bara föra en debatt med fromma önskningar. Låt mig sedan säga något om Hörnefors. Lilly Hansson säger att det vore ingen belastning för NCB. Jag måste ju som industriminister arbeta utifrån de värderingar som den ansvariga företagsledningen givit uttryck för. Vi borde inte här i kammaren diskutera företagets interna förhållanden. Om styrelsen inte har vårt förtroende, bör vi se till att byta ut den, men jag har förtroende för NCB-ledningen och styrelsen, och jag måste i mitt handlande utgå från värderingar som de som är ansvariga för företagets skötsel har givit uttryck för. Det är min utgångspunkt både i propositionen och här i debatten. Det är inkonsekvent av socialdemokratin att desavouera den ansvariga företagsledningen och begära uppskov och äventyra hela den omstrukturering av företaget som vi är inne i, för att utreda projekt som jag föreställer mig att företagsledningen har gått igenom många gånger och mycket ingående. Finns det förutsättningar, på marknadsekonomiska grunder, att få ekonomi för ett alternativt projekt i Hörnefors, skall det naturligtvis genomföras. Men hittills har vi inte fått fakta för detta. Hittills har det faktiskt tyvärr varit fromma förhoppningar.
Herr talman! Passivt ägande är oacceptabelt ur samhällets synpunkt, säger Nils Åsling. Ja, men det är vi ju helt överens om. Det finns inga motsägelser där. Jag har inte talat om skogsbönder. När jag talar om svårigheterna att få fram råvara gäller det i mycket stor utsträckning dem som inte har sitt skogsinnehav som huvudsaklig försörjning, personer som inte är beroende av de pengar skogsavverkningen kan ge. Därför måste man vidta åtgärder för att få fram virket. Det är bra att regeringen lägger fram förslag om sådana åtgärder. Är de vettiga, skall vi naturligtvis stödja dem från vårt parti. Industriministern ger sken av att regeringen har vidtagit kraftfulla åtgärder. Men har då dessa åtgärder givit några resultat som är märkbara? När det gäller Hörnefors ställer sig Nils Åsling helt bakom de värderingar som NCB:s ledning arbetar utifrån. Han har fullt förtroende för ledningen. Det är klart att man skall ha förtroende för en företagsledning, men Nils Åsling har inget förtroende för de anställdas synpunkter i den här frågan, eftersom dessa inte stämmer överens med företagsledningens synpunkter. NCB:s ledning anser att det projekt de anställda vill ha prövat inte är någonting att arbeta vidare på. Vad vi vill är att man skall göra en prövning av projektet för att se om det går att få lönsamhet. Det är det enda man begär, och det belastar inte NCB. De medel som kan behövas för att driva fabriken vidare skall inte tas ur NCB, utan för detta skall särskilda pengar användas. Men detta vägrar Nils Åsling och de borgerliga ledamöterna i utskottet att medverka till.
Herr talman! Jag noterar till sist att Lilly Hansson stöder våra åtgärder för att intensifiera råvaruproduktionen inom skogsnäringen. Det kan behövas, eftersom vi kommer med nya förslag, och den utfästelsen tar jag alltså ad notam. Jag vill också påstå att de åtgärder som hittills har genomförts i icke oväsentlig utsträckning har gett effekt. Utan tvivel har det kostnadsläge under vilket skogsbruket arbetat varit pressande för branschen och gjort att vi har haft betydande svårigheter att få ut kvantiteter från de s.k. 0-zonerna. De insatser som har gjorts här har hittills varit verkningsfulla — de har bara varit för små. Jag sade i min debatt med Thage Peterson att det är beklagligt att det förslag till frivilligt transportstöd för massaved och sågverksflis från 0-zonerna som jag lade fram i fjol vår inte fick branschens stöd. Jag noterade att det inte heller hade socialdemokratins stöd, vilket jag fann anmärkningsvärt. När det gäller utvärdering av utvecklingsprojekt i Hörnefors försöker alltså socialdemokratin med sin reservation sitta på två stolar samtidigt, och den naturliga följden är att man ramlar emellan. Man säger att man inte tror på den ansvariga företagsledningens utvärdering av Hörneforsalternativen utan vill ha en ny utvärdering. Men kan man presentera en företagsledning som vill göra den utvärderingen och ikläda sig ansvaret för projektet? Nej, det kan man inte. Man begär bara uppskov. På det här sättet får man inte hantera allvarliga strukturfrågor i svensk industri. Då går det illa. Först gäller det att plocka fram en ansvarig företagsledning som är beredd att satsa på detta projekt. Misslyckas man med det, har man bara ingivit de anställda illusioner och falska förhoppningar. Då är det bättre att med all kraft försöka skaffa fram alternativ sysselsättning i branscher och företag som har utsikt att överleva. Man kan inte, som socialdemokratin gör här, försöka sitta på två stolar och tro att man skall klara hem spelet på det sättet. Det är alldeles för enkelt, och det avslöjas ju ganska snart.

Herr talman! Det är inte mer än en månad sedan jag i kammaren konstaterade att de finansiellt svaga skogsföretagen inte lämnar riksdagen någon ro. Detta bekräftas ytterligare i dag. Jag pekade då på att krisföretagen står i stark kontrast till de företag i samma bransch — med i stort sett samma grundförutsättningar — som går bra. Detta förtjänar att upprepas och utvecklas i dag. Utskottet har i sitt betänkande beskrivit de senaste årens utveckling för NCB. Kortfattat kan sägas att trots betydande kapitaltillskott vid två tillfällen är läget nu, då riksdagen för tredje gången på lika många år skall tillskjuta medel till NCB, sådant att om detta medelstillskott inte skulle komma till stånd står bolaget inför hotet att träda i likvidation. Härtill är att märka att bolagets tidigare ägare i och med dagens riksdagsbeslut praktiskt taget får lämna sitt företag. I detta ligger ett betydande mått av drama, då man osökt tänker på dem som, besjälade av en tanke om samarbete skogsägare emellan, får se sina förhoppningar grusade. Detta ger anledning till en reflexion, nämligen att en i och för sig riktig samarbetstanke förfuskats genom överoptimistiska tankar och beslut om företagsköp, finansieringsmöjligheter och marknadsbedömningar. Skogsägarna har anledning att fundera över hur företaget egentligen skötts genom åren av sin styrelse och verkställande ledning. Förhoppningsvis skall dessa funderingar leda fram till att då nya försök görs med skogsägarägda industrier, det ställs höga krav beträffande professionalism och omdöme hos dem som utsetts till styrelse och verkställande ledning. Detta är särskilt viktigt som det nu är utomordentligt besvärligt att fortsätta den industriella stödpolitik som dagens ärende illustrerar. Jag har tidigare sagt — och upprepar det nu — det är inte bara medlen/pengarna som till sist tryter, utan det är också förmågan att finna lösningar och uppslag till hur staten tekniskt skall få fram pengar snabbt i akuta situationer. Utskottets ställningstagande i fråga om medelstillskott är också ett ställningstagande för mycket starka krav på sanering, omstrukturering och, om det är möjligt, rekonstruktion av företaget. I detta sammanhang är två saker särskilt viktiga, nämligen att arbetet bedrives skyndsamt och utan tveksamhet — särskilt som det bedömts att de medel som nu tillskjutes är tillräckliga och att ytterligare medelstillskott inte kan betraktas som realistiska. Härvid framstår de socialdemokratiska reservationerna som helt oacceptabla. I hägn av vackert tal om ytterligare utredningar, ytterligare överväganden och ytterligare medelstillskott försöker man helt enkelt måla ut en verklighet som inte finns. Inget kan skada tanken om en rekonstruktion av NCB mer än idén om fortsatt och för företaget kostsam tidsutdräkt när det gäller att fatta och verställa beslut. Man skriver att man på basis av nu tillgängligt material inte kan bedöma utvecklingsalternativen för enheterna Hörnefors, Köpmanholmen, Johannedal och Väja sågverk. Detta innebär inget annat än att tända falska förhoppningar hos de berörda, samtidigt som man med berått mod riskerar att snabbt äventyra hela koncernens fortbestånd. Det är ansvarslöst att förespegla framtidsutsikter för olönsamma enheter genom att i praktiken förespråka att medel tillförda utifrån skall användas för att täcka uppkommande driftsunderskott. Vad saken nu gäller är att det är tredje gången gillt för NCB. Nu gäller det för ledningen och de anställda att se till att blodtransfusionen får avsedd effekt. Smärtsamma beslut måste fattas, omstrukturering och avveckling måste ske.

NCB har haft nog av utredande. Nu behövs konstruktiv handling. Det kräver hänsynen till såväl de anställda som skattebetalarna. Socialdemokraterna sätter sig på två stolar genom att å ena sidan oroa sig för att 400 milj.kr. i kapitaltillskott inte räcker, och å andra sidan tycka att företaget har råd att vänta med strukturrationaliseringsåtgärderna. Socialdemokraternas röstköpande förhalningstaktik har av NCB:s företagsledning beräknats kosta företaget mellan 70 och 80 milj.kr. I ett särskilt yttrande tar centern upp en fråga som har ägnats stort intresse i utskottsarbetet, nämligen NCB:s kreditvärdighet. Det är självklart att staten skall ta sitt ägaransvar gentemot de företag som staten äger, på samma sätt som Övriga ägarkategorier. Det kan dock inte vara rimligt eller önskvärt med någon generell deklaration om att statliga företag inte får gå i konkurs. En sådan deklaration skulle ha en direkt störande effekt på marknadsekonomins funktionssätt och innebära en rubbning av konkurrensen mellan statliga och enskilda företag. I praktiken är det ändå så att de dåliga statliga företagen — de som går med förlust — i alla händelser måste få statsgaranti när de tar upp lån. De lönsama statliga företagen, t.ex. Tobaksbolaget, lånar utan problem utan hjälp av statsgaranti. Det kanske kan intressera kammaren att veta att i ett land som ofta brukar jämföras med Sverige, nämligen Österrike, har staten nyligen låtit ett av staten till 50 26 ägt företag gå i konkurs. Allt tal om konkurs i NCB-sammanhang är nu förhoppningsvis överspelat. Liksom utskottsmajoriteten i övrigt vill jag betona att statsmakterna genom den föreslagna insatsen i NCB ger uttryck för sin avsikt att företaget skall fortleva och uppnå lönsamhet. De medel som nu tillförs NCB bör möjliggöra att en effektiv strukturomvandling kan verkställas och att de olika kreditgivarna kan stå kvar vid sina åtaganden även fortsättningsvis. Det finns anledning att i detta sammanhang understryka att ett ja till s-reservationen på denna punkt på ett allvarligt sätt skulle kunna undergräva denna målsättning. Att råvaruförsörjningen på längre sikt bedöms som osäker för NCB framgår av vad utskottet har inhämtat. Det är i detta sammanhang lätt att tala om att skogsägarna och skogsägarföreningarna har ett speciellt ansvar. I detta kan jag i och för sig instämma men bara under den bestämda förutsättningen att dessa skogsägare/leverantörer kan förlita sig på att ett framtida NCB sköts på ett kompetent sätt. Det innebär bl.a. att företaget hädanefter inte skall vara en årligen återkommande riksdagsfråga. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 49.
Herr talman! Jag är inte förvånad. Från en så konservativt tänkande människa som Margaretha af Ugglas kan man kanske vänta sig sådana här uttalanden, men den cyniska syn som Margaretha af Ugglas har på de här problemen när det gäller de nedläggningshotade enheterna — Hörnefors i synnerhet — överstiger det mesta. Hon påstår att vi bara är ute efter röstfångeri, att vi väjer för svåra beslut. Det har socialdemokraterna aldrig någonsin gjort. Det är inte sant att vi lägger på NCB kostnader på mellan 40 och 80 miljoner. Kostnaden för att driva Hörneforsfabriken medan det hela utvärderas skall tas av särskilda medel. Låt marknadskrafterna sköta om strukturomvandlingen, säger ni, då blir det bra. Får jag fråga: Vad har Margaretha af Ugglas att erbjuda arbetarna? Ingenting, inte ett positivt besked, inte ens ett försök att med ett uppskov kanske få fram ett projekt som visar sig kunna ge lönsamhet i framtiden! Det är ett kvalitativt bra papper som man kan framställa i det aktuella projektet! Det finns alla möjligheter också för ett litet bruk att slåss med konkurrenterna på Europamarknaden på det här området. Vad har Margaretha af Ugglas med sitt cyniska synsätt och sitt omhuldande av marknadskrafterna att erbjuda arbetarna i Hörnefors och övriga nedläggningshotade enheter?
Herr talman! Jag tycker inte att det är cyniskt att vilja och våga ta ansvar. Det är också en bärande idé bakom de konservativa tankarna och den konservativa inställningen. Sedan är det kanske inte marknadskrafterna som så förfärligt mycket har haft hand om NCB:s historia och utveckling under de allra senaste åren, utan kanske har en stor mängd andra krafter svelat sin roll — sådana krafter som också har sin förankring här i riksdagen.

Så småningom kanske det också går att skapa nya jobb.
Herr talman! Jag vill bara kort notera att jag inte fick något svar på min fråga. Vad har Margaretha af Ugglas att komma med när det gäller arbetarna som förlorar sina jobb vid de nedläggningshotade enheterna? Ni bör rimligen kunna ge något förslag på vad de skall syssla med. Vad har ni att ge dem annat än arbetslöshet?
Herr talman! Jag får hänvisa till det som utskottet har sagt i den här frågan och som även har framförts av industriminister Åsling här i kammaren, nämligen att de åtgärder som skall vidtas måste ha sin utgångspunkt i arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och de initiativ som kan komma att tas inom industripolitikens ram. Det finns påpekat i propositionen, vilket även utskottet upprepar, att man inte får se det som uteslutet att det i andra organisatoriska sammanhang kan finnas möjligheter till positiv utveckling för enheter som nu hotas av nedläggning. Utskottet förutsätter vidare att det vid de berörda enheterna på sedvanligt sätt kommer att finnas arbetsgrupper med representanter för länsstyrelse, länsarbetshämnd, kommun, företag och de anställdas organisationer.

Herr talman! När vi den 20 maj i fjol debatterade NCB här i kammaren, fick jag i samband med den debatten av industriministern svar på en interpellation som jag framställt på grund av att 375 man vid det tillfället varslats om permittering under en månad i Köpmanholmen. Skälet till varslet var virkesbristen. Nu står vi, ett år senare, och debatterar samma fråga utan att läget på virkesmarknaden på något sätt förbättrats. Snarare är läget ännu sämre. Priserna på vedråvaran har väsentligt höjts utan att avverkningarna ökat. Den akuta krissituationen för NCB beror till största delen på virkesbristen. Det är omöjligt att få lönsamhet vid fabriker som använder dyr svensk ved som råvara, som dessutom får betala ännu dyrare importerad råvara och som ovanpå dessa kostnader drabbas av att tvingas stå stilla på grund av virkesbrist. Från socialdemokratiskt håll har vi hela tiden varnat för vad som torde komma att hända om inte virke kommer fram till industrierna. Sysselsättningen för de anställda är i fara. Tusentals människors och hela orters framtid står på spel. Vi krävde vid fjolårsdebatten — liksom vid otaliga tillfällen både före och efter den — att regeringen skulle ingripa för att få fart på avverkningarna. Vi har också redovisat konkreta förslag till åtgärder, vilket Lilly Hansson var inne på i sitt anförande. Men ingenting har hittills gjorts från regeringens sida som förbättrat situationen på virkesmarknaden. Nu har det hänt, det vi fruktade. Nu är regeringen och den borgerliga majoriteten i utskottet redo att lägga ned flera av NCB:s industrier och därigenom kasta ut de anställda i arbetslöshet, utan att först ha försökt att angripa det verkliga problemet, nämligen att få i gång avverkningarna. I debatten med Thage Peterson framförde Nils Åsling som sitt recept att man skulle sätta i gång en kampanj för att få fram virke. Han hänvisade också till en utredning som gjorts i mitt hemlän, Västernorrlands län. I den utredningen skulle de fackliga medlemmarna ha utpekats som på något sätt sämre än andra och såsom en viss grupp som var negativ till att få fram virke. De fackliga representanterna från Västernorrlands län har ansett, vilket ju är riktigt, att alla ägarkategorier berörs och att någon viss grupp inte kan utpekas. Åtgärder måste sättas in som gäller alla oavsett ägargrupp, och det är en uppgift för regeringen. Åtgärderna skall riktas mot försumliga skogsägare, och socialdemokraterna har, som jag tidigare sagt, haft konkreta förslag om detta. En annan försummad del när det gäller handläggningen av NCB-frågan är bedömningen av vilka möjligheter till överlevnad de olika enheterna har. Regeringen borde enligt vårt förmenande seriöst ha prövat de olika alternativ som de lokala fabriksledningarna och de lokala facken föreslagit, speciellt när industriministern själv i propositionen inte utesluter, vilket ju också kommit fram här i debatten, att dessa förslag kan vara en framkomlig väg för att få vissa enheter lönsamma. Vi tror inte — som den borgerliga utskottsmajoriteten — att de regionala myndigheterna är de som bäst kan pröva dessa alternativ. Det måste vara regeringens uppgift. Det är dessutom en övergripande uppgift som endast regeringen kan klara av, särskilt då staten har ägaransvaret. Jag vill något beröra Köpmanholmens situation. Den nedläggningshotade industrin där ligger inom den kommun jag själv kommer ifrån. För Köpmanholmen, som är en typisk bruksort — ja, för hela Örnsköldsviksområdet — skulle en nedläggning utan att det skapas annan industrisysselsättning på platsen vara helt oacceptabel. Det är inte ”bara” de 600 anställdas sysselsättning som står på spel utan också all den serviceverksamhet som är koncentrerad till orten och som är beroende av företaget. Minst samma ansvar måste ställas på statliga företag som det ställs på andra industriföretag. Om Åslingdoktrinen någonsin har funnits så måste den gälla här, eftersom staten är en stor delägare. Ingen möda får sparas för att se till att de som bor i Köpmanholmen får sin utkomst tryggad. Från de anställdas sida framfördes till utskottet ett handlingsalternativ, vilket innebär att man skulle driva fabriken vidare under ett par år utan större investeringar. Man skulle därigenom få en frist för att se om de föreslagna åtgärderna, bl.a. virkesförsörjningsutredningens förslag, kommer att få positiva verkningar på virkesförsörjningen. Dessutom ger fristen möjligheter till att skapa annan industrisysselsättning på orten, om en nedläggning av sulfatfabriken är ofrånkomlig på grund av långsiktig råvarubrist. Kostnaden för en förlängd drift av fabriken under ett par år torde vara marginell. Både från de anställdas och från deras konsults sida har framförts till utskottet att fabriken kan drivas med ett positivt kassaflöde. Det socialdemokratiska förslaget om att regeringen under sommaren skall genomarbeta och pröva de olika alternativen till lösningar på NCB enheternas möjligheter till fortsatt drift ger också möjligheter till att pröva det mer långsiktiga utvecklingsalternativ som tidigare framkommit och som bl.a. förts fram av de anställda. Till sist, herr talman: Nedläggningar av den omfattning som nu är aktuella när det gäller NCB-industrierna är av en sådan storleksordning och drabbar de anställda och områdena så hårt att inga vägar ut ur krisen får lämnas oprövade. Allt måste göras för att trygga framtiden för de drabbade och deras familjer. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen 1, där man tar upp just de frågor som jag har berört. Jag yrkar också bifall till övriga socialdemokratiska reservationer.

Herr talman! NCB-frågan har under senare år nästan blivit en följetong här i riksdagen — för resten även utanför riksdagshuset. I nu förliggande proposition, nr 98, föreslår regeringen för tredje gången betydande insatser från statens sida till NCB. Jag tänker inte gå in på någon historieskrivning beträffande företaget. Det är väl känt — inte minst genom massmediernas intensiva bevakning av NCB —- vilka faktorer som spelat in under utvecklingens gång. Jag vill endast inledningsvis fästa uppmärksamheten på och understryka vad näringsutskottet uttalade i sitt betänkande 1978/79:61. Utskottet betonade den gången att det var viktigt att företagets ledare, ägare och kreditgivare genom erforderliga åtaganden sökte säkerställa företagets fortbestånd. Utskottet har samma inställning i dag. Jag säger ”utskottet”, eftersom jag inte heller i reservationerna har kunnat utläsa någon annan inställning på den punkten. Trots den betydande satsningen 1979 har det tyvärr inte gått att få NCB lönsamt. Det finns många förklaringar till detta. Det har varit täta byten i ledningen, och det är alltid förödande för ett företags möjligheter att få en lugn och lönsam drift. Det finns alltför många nedslitna anläggningar. Produktionskapaciteten har varit nästan konstant underutnyttjad, och man har, vilket här har omvittnats flera gånger, haft svårigheter med försörjningen av skogsråvara. Man har fått köpa stora kompletterande råvarukvantiteter för dyra pengar och genom import. Dagens läge är det att NCB utan tvivel går i likvidation, om inte betydande kapitaltillskott tillförs företaget. Regeringen och företagsledningen inkl. styrelsen är överens om att det är möjligt att få företaget på fötter igen. Där finns det ingen defaitism, utan man är övertygad om att med de föreslagna åtgärderna går det att få företaget på fötter, och det är ju en nåd att stilla bedja om. Det krävs dock genomgripande omstruktureringar, som bl.a. innebär avveckling av vissa olönsamma enheter genom avyttring eller genom nedläggning. Mot bakgrund av rekonstruktionsplanerna föreslår regeringen ett kapitaltillskott på 300 milj.kr. som nytt aktiekapital, sedan man fått lov att reducera det tidigare, och dessutom ett belopp på 100 milj.kr. som lån. Detta lån innebär dock inte att ytterligare medel tillförs NCB. Lånet i fråga ersätter ett tidigare beviljat industrigarantilån på 100 milj.kr., som regeringen beviljade NCB för att lätta upp likviditetssvårigheterna. Det nya lånet ställs till förfogande direkt av staten, vilket innebär att det förmånsrättsligt kommer att placeras efter övriga lån. Utskottet, som delar regeringens bedömning av den svåra problematiken och regeringens förslag till lösning, godkänner alltså de regeringsförslag på den här punkten som jag nu redovisat. I sammanhanget är det utomordentligt viktigt att understryka utskottsmajoritetens uttalande beträffande den föreslagna strukturomvandlingens framgångsmöjligheter och därmed underlaget för företagets fortbestånd.

Under den allmänna debatten kring NCB:s ekonomiska situation har skapats en osäkerhet om statens intentioner med detta företag. Denna osäkerhet har på ett besvärande sätt också kommit att gälla statens ansvar för företag inom den statliga företagssektorn över huvud taget, vilket varit mycket olyckligt. Om ett statligt företag skulle inställa betalningarna eller eljest utsätta sig för risken för tvångslikvidation skulle detta enligt vår övertygelse få så omfattande negativa konsekvenser att en sådan utveckling inte skulle te sig försvarbar. I fråga om NCB kan en eventualitet av detta slag nu bedömas vara utesluten. Utskottet har klart tagit ställning för att NCB skall fortsätta och att omstruktureringen av företaget skall ske i ordnade former. Vi centerledamöter anser alltså att utskottet på detta sätt har understrukit statens ansvar för sina företag, en meningsyttring som vi finner angelägen. Herr talman! Kort uttryckt betyder detta att vi centerledamöter i utskottet anser att ett statligt företag inte kan tillåtas gå i konkurs. Detta är en uppfattning som delas av regeringarna i praktiskt taget hela den industrialiserade världen — ja, av regeringar över huvud taget, med något litet undantag som kan förklaras på ett speciellt sätt. Det gäller bl.a. det undantag som Margaretha af Ugglas nämnde. Det finns i detta sammanhang anledning understryka vad industriministern uttalar i propositionen, nämligen att omstruktureringen, som kan komma att innebära både nedläggning och avyttring av vissa enheter, måste ske i ordnade former och under socialt ansvar. Det anser vi inom utskottsmajoriteten är fallet med den omstruktureringsplan som nu föreligger, inkl. vissa nedläggningar. Jag kommer nu, herr talman, att närmare behandla reservanternas förslag och synpunkter samt de motioner som i långa stycken utgör grundval för de avgivna reservationerna. Flertalet motioner och reservationer kritiserar eller föreslår ändringar i den plan för omstrukturering av NCB som regeringen föreslår och som bygger på företagsledningens överväganden och analyser. Förutom de motioner som anknyter till den s.k. Hörneforsgruppens förslag och som i stor utsträckning bygger på gruppens utredning i syfte att rädda fabriken i Hörnefors, ävensom motioner med förslag i samma riktning rörande fabrikerna i Köpmanholmen och Johannedal, finns det en motion beträffande här angivna företag som har generell karaktär. Det är den socialdemokratiska partimotionen 2017. I den motionen sägs bl.a. att för alla de fyra nedläggningshotade enheterna finns utvecklingsalternativ som har utarbetats inom NCB eller av de anställda och andra berörda. De alternativen bör enligt motionärerna prövas ordentligt. Regeringen måste själv ta ansvaret för denna prövning, säger motionärerna. Berörda myndigheter, företaget och de anställdas organisationer bör delta i utvärderingsarbetet, och sedan skall resultatet redovisas för riksdagen under hösten 1981. Innan så skett får inga nedläggningar ske. Tidigare i dag, herr talman, har man ju i kammaren debatterat just den här frågan, och jag hänvisar, förutom till vad utskottsmajoriteten säger i betänkandet, till de argument som framförts och de svar som lämnats av industriministern. Utskottet har för sin del beträffande motionärernas krav helt kort sagt att utskottet vill understryka betydelsen av att den ofrånkomliga omstruktureringen av NCB genomförs kraftfullt och målmedvetet. Att så bör ske har industriministern också flera gånger framhållit. Dessutom understryker utskottet att de enheter som berörs har varit föremål för ett omfattande utredningsarbete. Ja, det har varit ett utredningsarbete av sällan skådat slag, och nya utredningar ger uppenbarligen inte någonting av konkret värde — det blir bara förödande dröjsmål, som kan komma att beröra andra enheter inom NCB-koncernen också. Beträffande Hörneforsgruppens förslag, så skulle dess realiserande ställa mycket vidlyftiga krav på ekonomiska insatser från statens sida. Dessutom erfordras att en rad ytterst positiva faktorer sammmanfaller. Det är klart att man alltid kan önska detta, men tyvärr är verkligheten ofta mycket kall — nästan cynisk — och vad man önskar inträffar inte alltid. Men sådana faktorer som måste föreligga är en snar lösning på virkesanskaffningsproblemet, förbättrade konjunkturer och avsättningsmöjligheter samt bortfall av likviditetsproblem. Att alla dessa goda ting skulle föreligga på en gång, det tror inte jag på och det tror inte heller utskottsmajoriteten på. Utskottsmajoriteten kan inte finna att det beslutsunderlag i frågan som utskottet haft tillgång till har varit av den art att det är möjligt för riksdagen att ta ställning till Hörneforsgruppens förslag, och därför avstyrks även vpk-motionen 2028. Utskottet anser att det inte heller finns tillräckligt underlag för riksdagen att fatta beslut i den riktning som förordas i motion 2025 — man vill tillämpa det s.k. offertsystemet för att säkra driften i Hörnefors. Beträffande Köpmanholmen föreslår vpk i motion 2028 fortsatt drift enligt ett program som kostnadsberäknats till 300 milj.kr. Här har från de anställdas sida inför näringsutskottet redovisats ett handlingsalternativ som innebär att massafabriken, med utsikter till positivt kassaflöde, bör drivas vidare under ett par år utan större investeringar. Näringsutskottet utgår från att det här alternativet skall prövas mycket noga inom NCB. Personligen vill jag säga att jag tycker att det är ett mycket intressant alternativ. Man bör alltså inom NCB-ledningen särskilt noga pröva saken. Men för sådana satsningar i Köpmanholmen som föreslås i motion 2028 finns i varje fall i dag inte tillräckligt underlag, och därför avstyrker vi motionen. Beträffande Johannedal föreslås i vpk-motionen att fabriken där skall drivas vidare, och man vill även att regeringen skall förmå NCB att sälja fabriken. Utskottet har i betänkandet inledningsvis framhållit att avyttring hör till de möjligheter som NCB kan överväga i fråga om vissa enheter — det gäller Hörnefors och det gäller även Köpmanholmen. Utskottet har också inhämtat att NCB förhandlat om Johannedalsfabriken med olika anbudsgivare. En av dessa anbudsgivare har tillställt utskottet handlingar beträffande planerna. Men utskottet finner inte att riksdagen har förutsättningar att ge närmare anvisningar för hur NCB:s problem skall lösas när det gäller Johannedalsfabriken, och motionen avstyrks därför. Beträffande det yrkande som framförts i motionerna 2006 och 2017 om lokaliseringspolitiska åtgärder vill utskottet endast anmärka att det är viktigt att lokaliseringspolitiska insatser övervägs i samband med nedläggningar som kan komma att bli aktuella inom NCB. Det är närmast en självklarhet. I motion 2017 och reservation 3 vill socialdemokraterna att NCB skall sälja en del tillgångar, bl.a. skog, för att bättra på ekonomin. Man vill också att NCB i samband härmed skall tvingas sälja den skog som kan bli aktuell till domänverket. Utskottet skriver bara helt kort att statsmakterna inte har anledning att föreskriva vilka köpare NCB skall vända sig till, om företaget vill avyttra delar av sitt skogsinnehav. Det skulle vara närmast ett orimligt krav på ett företag. Statliga företag måste ändå arbeta på samma villkor som privata, om det skall bli någon framgång. Man kan heller inte när det gäller domänverket peka på vissa delar som verket skall köpa, utan det måste verket självständigt pröva. Därför måste vi från vår sida — och det har vi gjort i utskottet — ta avstånd från ett sådant förslag. När det gäller fortsatt skogsägarinflytande i NCB sägs i den socialdemokratiska reservationen nr 4 att det inte finns skäl för staten att träffa något avtal med skogsägarföreningarna om särskild insyn i NCB. Det finns enligt socialdemokraterna inte något motiv för skogsägarinflytande i NCB. Mot detta står vad som framhålls i motionen 2026, som kort uttryckt vill ge skogsägarföreningarna ett inflytande i NCB om 10 96. Utskottet gör för sin del ett instämmande i de synpunkter på saken som framförts i propositionen och vill understryka betydelsen av att NCB tillförsäkras en god virkesförsörjning. Det är också en självklarhet. Skogsägarföreningarna har en väsentlig roll att spela i detta sammanhang, och därför bör det ankomma på regeringen att vid behov genom avtal eller på annat lämpligt sätt medverka till att skogsägarföreningarna tillförsäkras ett visst inflytande inom NCB -— detta enligt utskottets majoritet. I den socialdemokratiska partimotionen och i reservationen 6 förslås en begränsning i det av regeringen begärda bemyndigandet att få överlåta statens aktier i NCB till att endast avse överlåtelse till företag där staten direkt eller indirekt har ägarmajoritet. Utskottsmajoriteten anser att en sådan restriktion är olämplig och avstyrker därför förslaget.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

Herr talman! Bengt Sjönell säger att utskottsmajoriteten anser det vara viktigt att omstruktureringen av NCB sker i ordnade former och under socialt ansvar. Bengt Sjönell säger vidare att utskottet också är enigt om att den måste ske på ett kraftfullt sätt. Och måhända kan man kalla det kraftfullt att kasta ut ett par tusen människor i arbetslöshet, men jag kan inte alls hålla med om att omstruktureringen på det sättet sker i ordnade former och under socialt ansvar. Jag vill säga några ord om Hörnefors — de andra enheterna kommer Sven Henricsson från vårt parti att närmare beröra. Om utskottsmajoritetens förslag beträffande Hörnefors vinner i dag, kommer troligen fabriken att läggas ned.

Det är en gardering som de anställda här gör. Men utskottsmajoriteten ger inte de anställda möjlighet att få prova sitt alternativ. Utskottsmajoriteten vill helt överlåta till NCB:s ledning att kasta dessa människor ut i arbetslöshet. Det kommer nämligen att bli resultatet. Det behöver vi inte tvivla på.
Herr talman! John Andersson försöker ironisera över att man från både utskottets och regeringens sida har sagt att denna omstrukturering av NCB skall ske i ordnade former och under socialt ansvar. Han försöker också ironisera Över tillägget att det skall ske kraftfullt. Det kan måhända vara kraftfullt att kasta ut ett par tusen människor i arbetslöshet, sade John Andersson. Företrädaren för vpk, och även en del andra, har ofta den vanan att här i riksdagen måla en ful potentat på väggen, överdriva fruktansvärt och teckna bilden av en nattsvart situation. Vi delar inte deras uppfattning. Vi tror att det även för dem som arbetar i Hörnefors kommer att finnas en bra framtid och sysselsättningsmöjligheter, med de olika metoder för att lösa problemen som har redovisats här i dag bl.a. av industriministern. Det är nämligen så, John Andersson, att det vissa gånger är nödvändigt att göra beskärningar i en del av ett företag, i akt och mening att rädda hela företaget. Vi har alltså det sociala ansvaret för hela företaget, och det är en sådan situation att om dessa åtgärder inte genomförs på det sätt som planeras och genomförs utomordentligt snabbt, kan många flera tusen människor förlora sina jobb. Det är en aspekt som jag tycker att ni skall fundera litet över, för det har inte förekommit i debatten i dag, och inte heller tidigare, bland dem som har kritiserat dessa omfördelningsplaner. Man måste också ha ett sådant ansvar. När det talas om ansvarslöshet från den ena sidan, kanske den andra sidan kan fundera över vad ordet ansvar innebär i de större sammanhangen. Det finns, herr talman, ett gammalt ordspråk som man har anledning att tänka på här: När man genomför nödvändiga åtgärder gäller det att inte kasta ut barnet med badvattnet. Men det är vad inte minst John Andersson försöker göra i detta sammanhang. Hörnefors behöver inte läggas ned. Det kommer förmodligen att läggas ned som massafabrik, men det finns möjligheter att tillskapa alternativa arbetstillfällen, och där skall lokala myndigheter och alla de som jag räknade upp tidigare i dag medverka. Då är det helt uppenbart att det bör finnas möjligheter. Jag tycker att ni skall sluta att framföra dessa skräckvisioner, för de gör inget intryck. Man uppmuntrar i varje fall inte människor som är oroliga med skräckvisioner.
Herr talman! Det är inte, Bengt Sjönell, ironi när jag berör frågan om att omstruktureringen skall ske under socialt ansvar och i ordnade former. Möjligtvis kan det finnas en skillnad när det gäller hur vi ser på frågan om att kasta ut människor i arbetslöshet utan att ge dem några ersättningsjobb. Det vill inte Bengt Sjönell och utskottsmajoriteten, eftersom de säger att de lokala aktivitetsgrupperna och de lokala organen får ta hand om det. Man skjuter hela ansvaret ifrån sig. Industriministern har gjort ett uttalande, där han säger att ”nu får min själ inga arbetstillfällen läggas ned förrän man har skapat ersättningsjobb”. Sedan säger han att det under 1970-talet har kostat samhället 200 miljarder kronor. Vad ni håller på med nu är att ytterligare öka den summan.

Herr talman! Jag kan försäkra John Andersson att vi känner minst lika stort socialt ansvar som han gör, men vi tillämpar andra metoder, som vi tror mera på. Hans beskyllning att vi inte vill vara med och skapa några ersättningsjobb är så pass grotesk att den tangerar det oförskämda. Jag har därför ingen anledning att på något sätt bemöta den. Jag vill bara erinra John Andersson om att man inte skapar några ersättningsjobb genom ideliga meningslösa utredningar om sådant som redan är prövat och befunnet inte räcka till. Jag kan också påminna John Andersson och andra om att vi hade en liknande historia med varven. I den frågan utreddes det också gång på gång, och det slängdes in nya, meningslösa hundratals miljoner. Resultatet kan vi se i dag: det blev inga ersättningsjobb av alla utredningar. Men det hade kunnat bli det, om man på ett tidigare stadium hade ingripit på det sätt som vi nu vill göra i fråga om NCB.

Herr talman! Redan år 1979 utlovade industriministern en strukturplan för landets skogsindustri. Vi väntar fortfarande på den planen. Under tiden pågår ett hårdhänt spel mellan Skandinaviska Enskilda Banken och Handelsbanken, mellan Wallenberggruppen och Handelsbanken närstående bolag, om makten över den mellansvenska skogsindustrin. Här är de stora jättarnas kraftmätning på gång när det gäller Iggesund i första hand. Medan staten och regeringen är passiva åskådare, sysslar privata kapitalintressen med en ägarmässig och produktionsmässig omstrukturering av skogsindustrin i landet. Det företag vi i dag behandlar, NCB, har knappt näsan ovanför vattnet, och när det gäller en av NCB:s bästa enheter, Vallvik, som geografiskt ligger mellan Stora Kopparberg och Iggesund, väntar tydligen privatbankerna på drunkningsdöden. Eftersom statsrådet Åsling inte är här, skulle jag vilja passa på att fråga Bengt Sjönell, som talar så mycket om omstrukturering i ordnade former: Är den här typen av omstrukturering en sådan som sker i ordnade former? Vi har inte den uppfattningen. I näringsutskottets betänkande 1980 81:98 angående NCB föreslås nu ytterligare finansiellt stöd till företaget. En förutsättning för det statliga tillskottet är just en omstrukturering eller — med ett annat uttryck — en nedläggning av ett antal fabriker. Utskottet understryker betydelsen av att ”den ofrånkomliga omstruktureringen av Ncb genomförs kraftfullt och målmedvetet” och ”i ordnade former”. Att man sedan dekorerar dessa förslag med diverse förhoppningar om utveckling ”i andra organisatoriska sammanhang” gör inte saken bättre. Vid det här laget torde de flesta förstå att endast konkreta beslut om framtiden kan garantera en omstrukturering i ordnade former. Vpk har i motion 1980/81:2028 på basis av en rad seriösa utredningar fastslagit att NCB-krisen kan lösas genom en resolut förändring av skogspolitiken och genom samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Vårt förslag är ett realistiskt alternativ, syftande till omstrukturering i fastlagda ordnade former. Regeringens och utskottets förslag är en omstrukturering i oordnade former, där vad t.ex. gäller Västernorrlands län ett nytt dråpslag riktas mot vår skogsindustrisektor. I och med att Köpmanholmen, Dynäs såg och Johannedal slås ut försvinner direkt 1000 arbetstillfällen och indirekt ytterligare 600. Denna faktiska verklighet i vårt län nämns inte med ett ord i propositionen. I allt lönsamhetsresonemang, i alla utläggningar om vikten av strukturomvandling tycks inte en tanke ägnas åt de tusentals anställda och deras familjer som får leva i daglig ovisshet och otrygghet. Nu är det de tre kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors och Sundsvall som drabbas. Till förlusten av de 1 600 arbetstillfällena skall också läggas en förmodad minskning av arbetsstyrkan vid NCB:s huvudkontor i Kramfors. Detta får ses som en fortsättning på en process som pågått i flera decennier i Västernorrlands län. Enbart på 1960 och 1970-talen förlorade länet ca 6 000 arbetstillfällen i skogsindustrin. Detta har i sin tur slagit hårt mot hela näringslivet, eftersom skogsindustrin är en basnäring. 1960-talets flyttningsförluster på ca 19 000 personer har visserligen lugnat av något i samband med lågkonjunkturen, men resultatet kvarstår, nämligen en mycket ogynnsam åldersfördelning, eftersom det mestadels var yngre personer som måste flytta från länet. Arbetslösheten växer, såväl öppet som dolt, och antalet förtidspensionärer ökar hastigt. Man kan här i hög grad tala om en omstrukturering i mycket oordnade former. Det är de spontana ”självläkande krafternas” välkända ordning som driver utvecklingen. Den aktuella trenden pekar alltså på växande problem i länet. Länsstyrelsen har tvingats omarbeta prognosen över antalet sysselsatta och minska den med 5 000. Byggarbetsmarknaden drabbas indirekt och hårt och en hel rad tillverkningsindustrier kommer att försvinna. Och allt detta i regioner som redan har en ensidig arbetsmarknad. Det finns t.ex. i Köpmanholmen och Kramfors ingen buffert som kan ta emot sådana stötar som NCB nedläggningarna innebär. Stora och svårlösta sociala problem följer med arbetslösheten. Det känner både kommunerna och länet väl till sedan tidigare. Hur skall de lokala och regionala arbetsmarknadsmyndigheterna kunna klara förlusten av ytterligare ett par tusen jobb i dagens ansträngda läge? Den Jungenfeltska utredningen har på ett övertygande sätt visat att de samhällsekonomiska kostnaderna för nedläggningen av Köpmanholmen och Hörnefors är mycket stora. Värdet av de inkomstförluster som skulle uppstå under en treårsperiod på grund av nedläggningen av dessa bruk har i utredningen uppskattats till 150 milj.kr. Till detta skall också läggas de kostnader som länsstyrelsen i Västernorrlands län beräknat för beredskapsinsatser och arbetsmarknadsutbildning för att fånga upp den friställda arbetskraften. Dessa kostnader beräknas till ca 500 milj.kr. under en tvåårsperiod. Detta skall då jämföras med de investeringsbelopp som erfordras för att genomföra redovisade utvecklingsalternativ för Hörnefors och Köpmanholmen, ca 400 milj.kr. tillsammans. Jungenfelt drar också slutsatsen att utvecklingsalternativen är såväl företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt lönsamma och att de bör kunna genomföras utan statliga subventioner. Utskottet synes förorda att NCB noga prövar det av de anställda framtagna handlingsalternativet som innebär att Köpmanholmen skall drivas vidare under ett par år — varefter framtiden är höljd i dunkel. Enligt vpk:s mening är detta alltför vagt. I vår motion föreslås att riksdagen beslutar hemställa hos regeringen om konkreta åtgärder för att under en övergångsperiod driva Köpmanholmen vidare i nuvarande omfattning och att riksdagen redan nu beslutar om att NCB bör planera för den redovisade framtida ombyggnaden. Ett sådant beslut skulle ha en verklig substans i jämförelse med utskottets förslag, som mera har karaktären av förhoppning — eller önskan om en formell prövning. Vad så gäller vpk:s syn på råvarusituationen har John Andersson redogjort — Nr 131 för våra förslag. Enligt vpk:s mening är, förutom den nyss nämnda Onsdagen den Jungenfeltska utredningen, den utredning som dels personalorganisationer = & maj 1981 na, dels konsultfirman Jakko Pöyry gjort heltäckande. Då Forss fabriker dessutom har ett positivt kassatillskott anser vi att fabriken skall drivas vidare — Norrlands Skogsoch ombyggnaden av massafabriken ske enligt plan. ägares Cellulosa I gruppmotion 2028 föreslår vpk åtgärder för att rusta upp och modernisera AB sågverket i Väja. Utskottet menar tydligen att detta objekt är mera regionalpolitiskt än övriga i NCB-gruppen. Man anför också formellt skäl för att avstyrka motionsyrkandet och framhåller att det ”ankommer på regeringen — — — att besluta om dispositionen av de ekonomiska resurser som riksdagen har anslagit för regionalpolitiska ändamål”. Självfallet är det inte vår avsikt att knäsätta någon ny princip i detta avseende, men enligt vår bestämda mening utgör sågverket i Väja en viktig del i hela NCB problematiken. Frågan om Väjasågens framtid kan inte skiljas från hela NCB-koncernens framtid. Nyligen kom statens industriverk med rapporten Sågverkens vidareförädling, en mycket intressant skrift av vilken framgår att just vidareförädling av virke, där sågning bara utgör ett första led, är en industriverksamhet med goda framtidsutsikter. Det är därför förvånande att industriministern, som f. ö. ofta varit en förespråkare då det gäller sågverk och förädlingsfrågor, inte ser den möjlighet som Väjasågen erbjuder. Vad gäller plywoodfabriken i Johannedal utanför Sundsvall är den aktuell för försäljning. Utskottet avstyrker vpk:s motion med motiveringen att man inte skall ge ”anvisningar om hur Ncb:s problem beträffande Johannedalsfabriken skall lösas”. Men vpk har i sin motion tagit sikte på att klara så mycket som möjligt av sysselsättningen vid Johannedal. Detta är inte en fråga enbart om NCB:s problem — det är i minst lika hög grad en fråga om ortens och de anställdas problem. Det är också därför som facken har begärt att få vara med vid förhandlingar med köpare, men de har hittills vägrats deltaga. Enligt vår mening är det rimligt att såväl facket som samhället har ett intresse av att målsättningen att rädda jobben är med i bilden vid en försäljning. Det är bl.a. av detta skäl som vi i vår motion hävdat angelägenheten av att den lokala fackföreningen på fabriken får ett ord med i laget vid försäljningen. Fru talman! Det finns ett par förhållanden som jag gärna vill markera då det gäller den nu aktuella frågan. Många förklaringar torde finnas till de problem som NCB fått. Margaretha af Ugglas betonade i sitt inlägg här i kammaren skillnaden i förutsättningar mellan olika delar av svensk skogsindustri. Men hon försökte inte analysera orsaken till denna skillnad. Låt mig därför säga följande: De stora privata skogsbolagen SCA, Mo och Domsjö, Graningeverken, Stora Kopparberg och andra disponerar i jämförelse med NCB enorma nationella resurser i form av profitabla vattenkraftverk. Enligt Affärsvärlden 14/15 1980 uppgick börsbolagens vattenkraftstillgångar till ett samlat värde av 20 000 milj.kr., försiktigt räknat. Dessa 47 tillgångar är bokförda till mindre än 4 000 milj.kr. Det innebär en enorm dold reserv på minst 15000 milj.kr.

Detta var det ena jag ville framhålla. Det andra är följande: Såväl på NCB:s fabrik i Hörnefors som på fabriken i Köpmanholmen har facket och de anställda spelat en ny och intressant roll. Det är de anställda och deras ombud som själva tagit initiativ, gjort omfattande utredningar om sina resp. företags situation och framtidsmöjligheter. Det är arbetarpojkar som tillsammans med tjänstemän har analyserat läget, greppat tag i verksamhetsproblemen och tagit ansvar, medan företagets ledning bokstavligen ryckt på axlarna åt situationen. Vi har här att göra med ett nytt grepp, som vi ser det, en ny stil i kampen för arbete och utveckling. Och det finns flera liknande exempel i svenskt samhällsliv i dag. Inom vänsterpartiet kommunisterna följer vi denna nya faktiska tendens med stort intresse och vill värdera den som progressiv och lärorik. Jag hoppas att socialdemokraterna gör samma värdering. Men då borde det vara angeläget att möta detta nya med ett gensvar från oss i riksdagen — att öppna möjligheten till fortsatt prövning av de utarbetade förslagen, till fortsatt utveckling. Som vi ser saken, fru talman, gör man det bäst genom att bifalla vpk:s motion 1980/81:2028.

Fru talman! NCB, som är ett kooperativt företag, bildades med i huvudsak två motiv som de dominerande. Dels ville skogsägarna skaffa sig inflytande över produktionsapparaten, dels ville man skapa en motpol och konkurrent till de storföretag som dominerade uppköpen av skogsråvaran. Utifrån mina egna värderingar anser jag att dessa syftemål är viktiga och riktiga. Jag anser också att NCB spelat en viktig roll då det gäller balansen på virkesmarknaden. Sedan lång tid tillbaka är NCB i ett ekonomiskt krisläge. Generellt kan man säga att den krisen varat hela 1970-talet. De första tecknen började visa sig för ca tio år sedan, men en exceptionell högkonjunktur på virkesmarknaden i början av 1970-talet gjorde att de första hoten mot företaget kunde avvärjas. Sedan dök hotet upp igen 1975-1976 — då med förnyad styrka. Orsakerna till NCB:s svårigheter kan i korta ord uttryckas så här: Man har köpt gamla enheter, där problemen redan fanns — fullt synliga eller dolda under ytan. Man kan säga att NCB under sin expansionsperiod fungerade som städgumma åt de etablerade storföretagen. Vid flera av de nuvarande krisanläggningarna hade man väl ändå haft en chans att klara situationen, om man hade haft tillgång till det kapital som behövs för en sådan här operation. Man hade väl inte heller i alla delar den mänskliga kapacitet som behövdes. NCB omfattar enheterna Hörnefors, Köpmanholmen, Dynäs-Väja och Vallvik. Dessutom finns enheten Johannedal med boardtillverkningen. Vallvik ligger inom virkesområde 2, och jag lämnar därför den enheteni stort utanför mitt resonemang angående strukturplanen, som jag nu tänker gå in på. De olika företag som jag då tänker granska har ungefär följande situation: Hörnefors har en massakapacitet på ca 90 000 årston, och man tillverkar ca 30 000 årston papper. Papperstillverkningen består av finpapper, gjort på kemisk massa. Fabriken är en gammal anläggning, som dock går att köra vidare under en rätt lång övergångsperiod med mycket måttliga investeringar, också med hänsyn tagen till miljöpåverkan. Köpmanholmens anläggning är starkt nedsliten, även om man har en bra panna. Fabriken har en massakapacitet på mellan 130 000 och 140 000 årston. För att få en rationell drift och för att det skall gå runt ekonomiskt på en enhet som Köpmanholmen måste man nå upp i en årskapacitet på ca 300 000 ton. Väja har en nedkörd massalinje, som det krävs stora investeringar för att rusta upp. Det finns två pappersmaskiner för säckpapper. Skall man få en stabil enhet i Väja behövs investeringar i storleksordningen 1 miljard kronor. NCB:s produktionsenheter i Hörnefors, Köpmanholmen och Vallvik, inom virkesområde 2, är alla förlustkällor i dag, i främsta hand på grund av för dåligt kapacitetsutnyttjande genom brist på råvara. Denna brist på råvara är en sjuka som går igen i hela Norrland. Vi har brist på råvara i förhållande till skogsindustrins kapacitet. Detta gör det angeläget med en strukturplan för hela området. Av konkurrensskäl, för att man skall klara sig i den internationella konkurrensen, är det också nödvändigt med stora och rationella enheter. De anläggningar man bör satsa på i framtiden bör också — det vill jag starkt understryka — vara naturligt försörjda genom ett lokalt upptagningsområde, där råvaran finns tillgänglig. Att jag betonar synpunkten om ett lokalt upptagningsområde beror på att utan ett sådant transportkostnaderna kommer att bli betydande för den produktion som bedrivs vid anläggningarna och också belastande för de skogsägare som kan anses motiverade att ta ut skog. Råvarusituationen inom de olika regionerna ser ut på följande sätt: Västerbotten har i dag ett överskott på råvara i förhållande till industrins kapacitet. I Västerbotten har vi också anläggningarna Scharins Söner, MoDos Bureanläggning, Obbola Liner board, Bowaters och Hörnefors. Det är de stora delarna av skogsindustrin. Som känt är finns problem vid Scharins Söner. Det är problem vid Bureanläggningen, och det signaleras också vissa problem vid Bowaters på sikt, och så har vi Hörnefors. Det finns alltså anledning till oro för Västerbottens näringsliv, då skogshanteringen och därmed förbundna industrier är en grundpelare i detta. Det kan bli mycket bekymmersamt om skogsråvaran från Västerbotten måste transporteras lång väg för att förädlas. Det är en svår belastning ekonomiskt både för förädlingsindustrin och, som jag nämnde tidigare, för skogsägarna. I Västerbotten är det alltså ingen överkapacitet inom industrin. Det liknar snarast ett hål i det området. I Örnsköldsviksområdet och Ådalen är det däremot en betydande överkapacitet hos industrin. Om man ser frågan övergripande är det främst inom det området som nedskärningarna måste göras. I Örnsköldsviksområdet måste man göra en bedömning av de gängse företagsgränserna och behålla den industri som är mest konkurrenskraftig, både nationellt och internationellt. I Väjaområdet är det också naturligt med hänsyn till virkesfånget att se en samordning mellan Dynäs-Väja och Utansjö. När man gör en strukturplan för skogsindustrin gäller det att man har en total bild klar för sig. Då riksdagen ställs inför detta problem är det vår skyldighet som ledamöter att se övergripande på de förslag till lösningar som finns, över gränserna mellan regioner och bolagsbildningar. Om man gör denna övergripande bedömning är det naturligt att argumentera för en överlevnad för Hörnefors. Hörnefors ligger i ett område med överskott av skogsråvara. Det är kanske det viktigaste lokala skälet för att satsa på Hörnefors, om man ser företagsekonomiskt på det hela. Hörnefors har en kemisk massaproduktion på 90 000 årston vid full kapacitet och en integrerad papperstillverkning på ca 30 000 ton. Ett överlevnadsalternativ för Hörnefors ser ut på följande sätt: en bantning av massatillverkningen till ca 60 000 årston och en ökning av papperstillverkningen till 40 000 ton per år med inriktning på det sortiment som redan nu går bra, dvs. bokpapper, blanketter och visst annat finpapper. Hörnefors är konkurrenskraftigt med den produktionen på grund av de stora pappersmaskiner man har. Det gäller också om man gör en jämförelse med den internationella marknaden. De investeringar som behövs för att göra Hörnefors konkurrenskraftigt är också mycket måttliga; man skulle behöva ett lokaliseringsstöd på ca 90 milj.kr. Det här har varit utgångspunkten för det utredningsarbete som den s.k. Hörneforsgruppen utfört. I denna ingår representanter för länsstyrelsen, landstinget, Umeå kommun och facket. Dessutom ingår två riksdagsledamöter, nämligen Lilly Hansson och jag. Som konsult har anlitats Cellpapp AB, ett välrenommerat företag i branschen. Det förslag som redovisats för industridepartementet och för näringsutskottet innebär den produktionsomläggning som jag nyss redogjort för. Det medför en nedskärning av antalet anställda från ca 500 till ca 320. Men med den operationen — en omställning av produktionen och en minskning av arbetsstyrkan — får man en konkurrenskraftig anläggning i ett område som har överskott på råvara. En sådan anläggning skall enligt min mening inte läggas ned. Tvärtom bör den utvecklas. Om man gör de nödvändiga investeringarna kan man få ett positivt kassaflöde redan under det tredje verksamhetsåret. Jag framhåller ännu en gång: Avsättningen betraktas som säker. Det är en av de viktigaste faktorerna i detta Nr 131 avseende. Jag vill i det här sammanhanget också nämna fackens och de anställdas insatser för att rädda sitt företag. De ser med öppna ögon att ca 200 personer måste friställas. Det är ett svårt beslut. Enbart nedskärningen i Hörnefors kommer att skapa stora problem. De anställda har lovat att arbeta på övertid utan extra ersättning, om man bara kan nå ett positivt förhandlingsresultat. De har ställt i utsikt att de skall arbeta under långhelger, så att verksamheten kan bedrivas även då. Det är en betydelsefull kapitalinsats som därigenom tillförs företaget. De anställda har också lovat att satsa av egna medel i aktier i företaget. Jag tycker att det här är en exemplarisk insats, och den visar vilken stark vilja som präglar de anställda och även deras familjer när det gäller satsningen på Hörnefors. Skogsägarföreningen i Västerbotten har också ställt i utsikt att man skall leverera ca 225 000 m? virke till anläggningen. Eftersom denna kommer att kräva ca 275 000 m? kan man säga att virkesförsörjningen där i det närmaste är tryggad. Det är också att märka att skogsägarföreningen i ett tioårsperspektiv till NCB har gjort leveranser i storleksordningen nära 400 000 m? från Västerbotten. Låt mig så granska de olika förslagen. I propositionen sägs att man skall ge utrymme för regionala initiativ, och det har Hörneforsgruppen tagit fasta på. Men om NCB inte medverkar i den operationen är en sådan målinriktning meningslös. Det krävs alltså ett besked från riksdagens sida för att man skall kunna göra nödvändiga operationer. Jag vill också i det här sammanhanget säga något om socialdemokraternas reservation. Om man betraktar Hörneforsanläggningen isolerat, finner man en samstämmighet mellan kravet på utvärdering av fackens förslag och möjligheterna att göra en rekonstruktion. Beträffande voteringsordningen föreligger dock ett underligt förhållande. Socialdemokraterna har i sin reservation nämligen inte tagit ställning till min motion under mom. 2, där den återfinns på den lista enligt vilken vi skall votera, utan under mom. 5, som gäller fortsatt drift av vissa NCB-enheter. Jag kan inte stödja att här sker ett kapitalutflöde av den storleksordningen — omkring 75 milj.kr. Då försämras läget när det gäller hela NCB-ärendet på ett mycket drastiskt sätt. Jag har pekat på det faktum att Hörnefors intar en särställning i det här fallet. Jag önskar att ett rådrum kunde ges så att man kunde göra lämpliga utvärderingar och så att man fick tid att ta olika kontakter och i övrigt kunde utveckla den företagsrekonstruktion som utredningen har arbetat fram. I den Jungenfeltska utredningen sägs också att undanträngningseffekterna företagsekonomiskt är minst då det gäller Hörnefors, dvs. det blir den minsta negativa effekten på andra, livskraftiga företag i området. Beträffande den socialdemokratiska reservationen, punkten 5, kan jag alltså inte rösta på att hela ärendet läggs på is till hösten. Jag önskar att Hörnefors utvärderas och får en särställning i det fallet. Jag upprepar än en 51 gång orsaken: NCB skulle annars blöda alltför mycket, och kostnaderna för statsmakterna skulle bli alltför stora. I motionen har jag begärt rådrum för Hörnefors. Vid en utvärdering har jag också funnit att utredningsalternativet är starkt och realistiskt. Utredningen visar också att vissa villkor måste uppfyllas, varför tidsfristen fram till oktober eller november är nödvändig. Utredningsresultatet bestyrker de slutsatser som den s.k. Jungenfeltska utredningen har kommit fram till. För att rätt kunna bedöma möjligheterna för Hörnefors är det nödvändigt att fabriken avskiljs från NCB och får juridiska möjligheter att träffa avtal m.m. och framlägga de kompletterande fakta som behövs för att man slutgiltigt skall kunna fatta beslut om fabriken skall läggas ned eller leva vidare. Resultatet av utredningen är, enligt min mening, så intressant att Hörnefors bör få de månader på sig som begärs för att ett slutligt förslag till rekonstruktion skall kunna framläggas. Jag har i detta sammanhang inte tagit upp frågan om de samhällsekonomiska konsekvenserna. En rad talare har bekräftat att de samhällsekonomiska konsekvenserna skulle bli utomordentligt svåra i Hörnefors. Här finns det ingen annan sysselsättning än den vid NCB:s fabrik. Frågan har också andra djupa dimensioner. Anläggningstillgångar av betydande storlek blir värdelösa, försörjningen för en trevlig och välplanerad ort försvinner helt och näringslivsbalansen i Västerbotten rubbas på ett oroväckande sätt. I jämförelse med realismen i NCB-ärendet i dess helhet är realismen i Hörneforsalternativet av mycket hög kvalitet. Fru talman! Jag yrkar bifall till min motion 2033.

Fru talman! Jag har lyssnat mycket uppmärksamt på Rune Ångströms inlägg. Hans motion överensstämmer med vår motion när det gäller målen och också beträffande det tillvägagångsätt som bör användas. Därför har vi i vår reservation yrkat bifall till hans motion. Jag tycker att vi borde kunna komma överens, eftersom vi är överens om just målen och tillvägagångsättet. Av hans inlägg har jag också förstått att han har samma ambition.

Jag skulle önska få ett klart ja eller nej på den frågan.
Fru talman! Rune Ångström har under sitt anförande radat upp mängder av argument för att Hörnefors skall räddas. Jag har ingen anledning att ifrågasätta riktigheten i dem. Jag tvivlar inte heller på att Rune Ångström har gjort allt för att påverka en lösning av den här frågan i rätt riktning. Rune Ångström har ju själv skrivit en motion i stort sett i enlighet med förslaget om ett utvecklingsalternativ för Hörnefors AB, och han har varit med i Hörneforsgruppen. Jag har också sett Rune Ångströms namn under ett flertal skrivelser, bl.a. till statsministern.

Då måste det logiska vara, att om vi förlorar omröstningen om våra motioner om åtgärder för Hörnefors — vilket vi troligen kommer att göra — får vi i andra hand acceptera uppskovet, den socialdemokratiska reservationen. Under tiden kan vi använda alla våra krafter för att övertyga både regeringen och socialdemokraterna om det riktiga i Hörneforsalternativet, så att de sedan slutgiltigt kan ta ställning. Jag tror att det är den enda riktiga väg som vi har att gå i ett sådant läge.
Fru talman! Med anledning av Thage Petersons inlägg vill jag påstå att det skapar vissa svårigheter i arbetet här i kammaren när man under pågående debatt för fram andra yrkanden än vad som anges i reservationen. Den väsentliga skillnaden mellan socialdemokraternas reservation och utskottsmajoritetens uppfattning är följande. I den omnämnda motionen 2033 sägs det i motiveringen att åtgärderna för utveckling av Hörnefors skall rymmas inom de ekonomiska ramar som anges i propositionen. I den socialdemokratiska reservationen säger man emellertid att riksdagen hos regeringen bör begära att det skall anvisas pengar för merkostnaderna. Detta har legat bakom utskottets skrivning. Jag finner att det är en väsentlig skillnad mellan motionen och den socialdemokratiska reservationen, och det är det förhållandet vi utgått ifrån under arbetet och i den debatt som varit.
Jag får meddela att den medgivna repliken skulle ha avsett Rune Ångströms anförande.

Fru talman! Jag vänder mig först till John Andersson. Det är alldeles riktigt att jag har arbetat mycket starkt för att vinna gehör för den uppfattning som kommit fram i den utredning som gjorts av den s.k. Hörneforsgruppen. Om jag inte haft för avsikt att göra det skulle jag ha meddelat mina kamrater i utredningen att jag inte kunde ställa mig bakom den vid en riksdagsbehandling. Jag har fört diskussioner med företrädare för både socialdemokraterna och vpk. John Andersson minns säkert den informationsträff jag ordnade i detta ärende, där jag hade en föredragande som talade om vad förslaget innebar i alla detaljer. Jag har naturligtvis också försökt bilda opinion för Hörneforsgruppens förslag bland partikamrater och representanter för övriga regeringspartier. Ställningen är i dag den att det är ett mycket begränsat antal som sluter upp bakom förslaget att ge Hörnefors en verklig chans. Jag vill något rekapitulera vad som står i min motion. Jag begär där ett alla detaljer. Jag har naturligtvis också försökt bilda opinion för Hörneforsgruppens förslag bland partikamrater och representanter för övriga regeringspartier. Ställningen är i dag den att det är ett mycket begränsat antal som sluter upp bakom förslaget att ge Hörnefors en verklig chans. Jag vill något rekapitulera vad som står i min motion. Jag begär där ett rådrum under fem månader framåt. Jag föreslår att staten skall göra en kapitalinsats på 10 milj.kr. Om man efter fem månader gör en utvärdering och då finner att det inte är möjligt att genomföra Hörneforsgruppens förslag, kostar detta statsmakterna ungefär den kapitalinsats som staten gör, ca 10 milj.kr. Det finns alltså faktiskt en finansiering av detta projekt, om det så att säga skulle hamna på en negativ kurs. Thage Peterson har frågat mig hur jag ställer mig till att socialdemokraterna särar ut Hörneforsärendet och i den saken yrkar på det uppskov som jag har begärt i min motion. Jag anser att saken då kommer i ett nytt läge. Det innebär ett tillgodoseende av syftet med min motion, och ett sådant initiativ har jag i så fall anledning att stödja.

Fru talman! Efter denna bekräftelse från Rune Ångström ber jag att få yrka att reservation 1, mom. 5 delas, så att kammaren först tar ställning till enheten i Hörnefors och därefter de övriga enheterna, och att fru talmannen utformar voteringspropositionen i enlighet med detta yrkande. Låt mig sedan slutligen säga att jag inte vet hur Sven Andersson kom in i debatten, men jag skall respektera kammarens debattregler och icke kommentera Sven Anderssons inlägg.
Fru talman! Jag har, Rune Ångström, försökt ta reda på om det äger sin riktighet att ett uppskov skulle kosta 75 milj.kr. Enligt vad jag har erfarit är det svårt att uttala sig om det. Jag tror att vi får lämna den saken åt sidan så länge, eftersom det tycks vara en omöjlighet att få ett exakt svar. Rune Ångströms motion ligger ju närmare socialdemokraternas reservation än t.ex. den motion som jag har undertecknat gör. Rune Ångström vill också ha ett rådrum till hösten, medan vi i den motion som jag har undertecknat yrkar på ett omedelbart avgörande. Kan jag då i andra hand rösta för socialdemokraternas reservation, tycker jag att Rune Ångström borde kunna göra det också. Jag vädjar till Rune Ångström att vi skall göra sällskap i det ställningstagandet. Jag tror att vi på det sättet kanske kan rädda Hörnefors, låt vara att vi inte får den saken avgjord i dag.
Fru talman! Jag vill klargöra mitt ställningstagande för John Andersson. I fråga om mom. 5 kan jag inte ansluta mig till socialdemokraternas reservation som den nu är utformad. Ett bifall till reservationen skulle innebära betydande utflöde av kapital från NCB-koncernen, vilket enligt min bedömning skulle på ett drastiskt sätt försämra läget då det gäller att Däremot har jag i motion begärt ett rådrum för Hörnefors i ca fem månader. Det rådrummet anser jag åstadkommes genom att kammaren bifaller det yrkande som socialdemokraterna har ställt under överläggningen. Jag kommer alltså att stödja reservationen i vad gäller Hörnefors men inte i övriga delar.
Jag får meddela att anslag om kvällsplenum har uppsatts.

Fru talman! Återigen har riksdagen att ta ställning till NCB:s ekonomiska kris, den oro som den för med sig med hot om nedläggningar av industrier och den osäkerhet som råder på de platser som tidigare utpekats som nedläggningshotade. Förhållandet är djupt otillfredsställande. De fackliga företrädarna har lagt ned ett stort arbete för att redovisa alternativ till nedläggning, alternativ som jag tycker måste beaktas. Deras arbete för alla berörda i länet är berömvärt. Om jag speciellt uppehåller mig vid Johannedal, kan jag nämna att de har anvisat vägar som lett till att det finns intressenter som är villiga att överta denna industri. Detta förhållande måste, som jag ser det, prövas innan någon nedläggning får ske. I propositionen antyds att det blir en nedläggning, och det tar jag som bevis på att frågan inte kommer att prövas. De socialdemokratiska reservanterna i utskottet anser emellertid att en sådan prövning måste göras, och jag yrkar bifall till reservation nr 1. Västernorrlands län är något av landets veka liv när det gäller sysselsättningen och tål inte hur många sparkar som helst. Vi har tidigare exempel från Ådalen — detta kommer Nils-Olof Grönhagen att tala om. Nu sprider sig hoten om nedläggningar vidare över länet. I min egen kommun, Timrå, kommer vi att mista ca 400 arbetstillfällen, som det redan har fattats beslut om, vid SCA:s fabriker i Vivstavarv och Östrand. Vi har stora problem med Gullfiber och Gunnebo i Söråker genom att byggnadsverksamheten minskat. Konsekvenserna för byggnadsindustrin och servicenäringen är katastrofalt stora. Jag kan även hänvisa till det krisprogram som tagits fram av länsstyrelsen som också berör problemen inom NCB. Vi vet att Lv 5 i Sundsvall skall läggas ner. Hot ligger över KA 5 i Härnösand. Nu måste alla krafter sättas in för att bevara Johannedal, Väja och Köpmanholmen. Om det skall vara någon mening med statligt stöd till NCB för att skapa en säkrare framtid, får det inte vara satsningar som leder till nedläggningar. Vad som behövs är framtidssatsningar. Tidigare har beslut fattats om 1 miljard. Nu gäller det ytterligare 400 miljoner. Fru talman! Västernorrlands län tål inte flera nedläggningar utan att ersättningsindustri kommer i stället. Jag yrkar bifall till de socialdemokra 55 tiska reservationerna.